Herr talman! Jag styr ju inte över hur tonen har varit i andra debatter som har pågått här i dag. Men jag vill gärna ställa ett antal frågor till Marianne Samuelsson. Först gäller det EU-utvidgningen. Den skapar ju en allt ökad frihandel på mycket lika villkor, dessutom inom ramen för en rad gemensamma miljöregler. Hur ser Marianne Samuelsson på frihandeln inom Europa? Hur ser Marianne Samuelsson på Europaavtalen som ger länder i Öst och Centraleuropa marknadstillträde? Hur ser Marianne Samuelsson på de s.k. Medelhavsavtalen som ger länder i Nordafrika och länder runt Medelhavet marknadstillträde till Europa? Ser Marianne Samuelsson en möjlighet att genom EU driva på för friare handel för u-länderna inom t.ex. WTO? Sedan vill jag också ställa samma fråga som jag tidigare ställde till socialdemokraterna, om hon kan hjälpa oss att konkretisera tankarna på olika former av miljöklausuler eller tankar på att internalisera miljökostnader i den internationella handeln och prissättningen. Skall samma pris sättas på en förorening i samtliga länder i samtliga jordens regioner, oavsett vad miljön där tål? Vem skall sätta priserna? Vem skall granska att länderna följer reglerna, och vad skall resultatet bli om ett land inte följer dem? Man kan föra precis samma resonemang vad gäller arbetlivsklausulerna. Vem sätter reglerna? Vem granskar dem? Vad händer om man inte följer dem, och vem avgör om man följer dem eller inte?
Herr talman! Det gäller över huvud taget med alla internationella regler som upprättas att kontrollsystemen måste kunna fungera i bemärkelsen att man har en viss kontroll på efterlevnaden och en möjlighet att markera på ett eller annat sätt när efterlevnaden inte är vad den borde vara. Det är precis det som finns med i WTO-systemet. Det är naturligtvis en viktig del i det hela. Den andra frågan om hur miljöklausuler och, antar jag, också socialklausuler skall vara konstruerade är väl det som förhandlingsrundan skall handla om, förutsätter jag. Självklart är det så att en helt fri handel utan något som helst regelsystem innebär att man utnyttjar de svaga grupperna i världen på olika sätt. Man dumpar för att nå miljövinster. Man dumpar för att nå vinster t.ex. genom att utnyttja barn för barnarbete. Sedan frågade Tolgfors också om EU utvidgningen och hur jag ser på den. Jag har förklarat i några omgångar att om ansökarländerna vill bli medlemmar i EU i demokratisk ordning - då menar jag att det behövs en folkomröstning i dessa länder för att debatten verkligen skall komma ut till människorna som berörs av den - är det självklart att de skall få bli medlemmar. Miljöpartiet hör faktiskt till de partier som har strävat efter att regelsystemet skall vara enklare, så att länderna har möjlighet att bli medlemmar.
Herr talman! Det behövs en folkomröstning i ansökarländerna, säger Marianne Samuelsson. Det måste väl rimligen vara upp till varje land att själv avgöra hur man vill hantera sina beslut om EU medlemskap. Det kan väl knappast vara så att vi ställer det som ett villkor för att länder i Öst och Centraleuropa skall kunna bli EU-medlemmar. Det var ingen som ställde villkor för hur Sveriges beslut skulle fattas. Det avgjorde vi själva, och det är en del i den nationella suveräniteten som jag tror att Miljöpartiet brukar lyfta fram i andra sammanhang. Men den intressanta frågan kvarstår. Det är inte bara fråga om att passivt acceptera en utvidgning. Frågan är också om Marianne Samuelsson och Miljöpartiet är beredda att aktivt verka för den, för länderna har ju markerat sin vilja genom att de har ansökt om medlemskap. Sedan detta med miljöklausuler. Det är ändå lite mer komplext än så, Marianne Samuelsson, att man bara i allmänhet är för dem. Ni argumenterar ju mycket hårt för dem. Då måste ni väl rimligen ha tänkt efter hur de skulle kunna se ut, vad de innebär och hur det praktiskt skulle kunna gå till. Marianne Samuelsson kan väl besvara bara denna enda fråga som jag ställde. Det är ju väl känt att inte alla miljöföroreningar har samma effekt i alla länder, därför att naturen tål olika mycket. Den är olika beskaffad helt enkelt. Skall man sätta ett pris som skall gälla för hela världen? Skall det vara ett pris för varje land när man skall internalisera miljökostnader i varors pris? Skall det ske i fråga om alla varor eller bara i fråga om vissa, som är utsatta för internationell handel? Hur skall det gå till? Skall man pressa varje enskilt land att nationellt försöka internalisera? Hur skall det i så fall kunna ske med bevarad konkurrensneutralitet gentemot andra länder? Det är en utomordentligt långtgående ståndpunkt som Miljöpartiet och majoriteten har intagit. Vi har inte sett någon konkretisering av hur det egentligen skulle kunna se ut. Därför är jag verkligen nyfiken på några svar från Marianne Samuelsson om hur det är tänkt att kunna se ut, så att vi kan få en mer sakinriktad debatt baserad på ett konkret förslag.
Herr talman! För det första vill jag påpeka att naturen inte tål några miljöförstöringar. Det är precis därför man måste förhindra dem. Påfrestningarna på natur och miljö är i dag alldeles för stora med de miljöförstöringar som ändå finns. Därför måste vi alla jobba för att se till att minska utsläppen. Det finns naturligtvis väldigt många olika modeller och metoder att använda sig av för att klara av detta. Jag tror att det är en alltför stor och ingående debatt som vi behöver ta om det. Det kan vi återkomma till vid ett senare tillfälle. Då kan vi gå in på hur det skall se ut exakt. När det gäller EU-medlemskap och folkomröstning var det ju faktiskt så att vi ställde krav på att det skulle vara en folkomröstning i Sverige innan beslut om medlemskapet fattades. Det är oerhört viktigt i en demokrati att man får en debatt ute bland människorna. Det är viktigt att det inte bara är en liten klick i samhället som fattar beslutet utan att människor känner sig delaktiga. Gör de inte det får man ju ingen bra acceptans för beslutet, och då innebär det en massa konflikter för att människor inte var medvetna om konsekvenserna. För det får ju konsekvenser. Det är dessa som vi i Miljöpartiet har sagt att man måste sträva efter att minska, så att inte ansökarländerna får alldeles för hårda krav på sig för att klara medlemskapet. Det handlar om krav som får konsekvenser för deras möjligheter med jobben, miljön, jordbruket och andra delar som finns med där man i dag faktiskt har alltför hårda krav från EU för att medlemsländerna skall kunna fasas in i det system som vi har. Det bör, tycker jag, vara en mer livlig debatt kring regelsystemet för att bli medlem än, som i dag, kring om de skall få bli medlemmar - vilket ju ofta Tolgfors försöker beskylla oss för att inte vilja att de skall bli.
Herr talman! Egentligen är det inte så mycket polemik jag har. Jag vill bara stryka under några saker som jag vill upprepa från den föregående debatten. Där strök handelsministern under möjligheterna när det gäller de här TRIPS-avtalen. Det gäller övergångstiderna. För de allra fattigaste länderna är det redan så att tiden gäller till år 2006. För resten av uländerna gäller det till år 2000. Skulle det visa sig att den tiden inte räcker till tror jag att den svenska regeringen har beredskap att verka för en förlängning. Att FN:s konventioner skall få väga tyngre tycks vi vara ganska ense om. Många partier ställer upp på att de skall få väga tyngre inom ramen för handeln och WTO:s avtal. Man skall ta hänsyn till konventionerna, inte minst miljökonventionerna. Jag vet att den svenska regeringen jobbar väldigt hårt med detta. Vi vet också av debatten här att motståndet är ganska stort. I den mån det finns konflikter mellan exempelvis konventionen om biologisk mångfald och det här TRIPS-avtalet så förutsätter jag att den debatten kommer upp i WTO-sammanhang eftersom man driver debatten om konventionerna. Slutligen gäller det öppenhet och hänsyn till NGO:s synpunkter. Det framgår väl klart och tydligt av den skrivelse som har lagts fram att regeringen ställer sig bakom detta. Sedan har det ytterligare understrukits av en gemensam artikel som Marianne Samuelsson är undertecknare av att så är fallet.
Herr talman! I de här frågorna har Berndt Ekholm och jag likartade åsikter om vikten av att inom WTO rundan jobba för att få avtal som dels tar hänsyn till miljön och den sociala situationen, dels värnar frihandel. När det gäller TRIPS-avtalet är det förvisso så att man har skjutit på den tidpunkt då man skall ha de här patenträttigheterna klara. Men det här är en kontroversiell fråga. Vem har rätten att ta patent på växter som har funnits sedan urminnes tider? Är det någon som äger detta? Den andra delen är att det blir mer och mer av genmanipulerade växter som hamnar ute på marknaden. USA har t.ex. tagit fram ett patent på en genetisk metod som hindrar frön att gro. Det innebär alltså att man varje år måste köpa nytt utsäde. Det är naturligtvis väldigt ekonomiskt fördelaktigt för den som äger detta. Men frågan är hur det slår mot det traditionella jordbruket i många av de länder som har ett annat sätt att jobba med sitt jordbruk på än att köpa utsäde från några få företag som kommer att dominera marknaden. Naturligtvis finns det också oerhörda risker när man går in och genmodifierar växterna. Det finns oerhörda risker med att man kan manipulera för att nå visst resultat. Det tror jag kan få oerhörda konsekvenser. Därför är det viktigt att dessa frågor beaktas och diskuteras mycket mer öppet än vad som hittills har skett.
Herr talman! Jag delar Marianne Samuelssons uppfattning om att det här är väldigt viktiga frågor. De är också komplexa, för de berör sådana här immaterialrättsfrågor. Trots det tycker jag att det är angeläget att de uppmärksammas i den fortsatta diskussionen kring handeln i WTO och andra sammanhang. Jag förutsätter att regeringen har lyssnat på den opinion som finns i de här frågorna inte bara från Miljöpartiets sida utan också från många frivilligorganisationer. Den finns säkert här i riksdagen också. Det är viktigt att vi tar frågorna om exempelvis genetiskt modifierade organismer på största allvar. Jag har mött de här problemen på många konferenser, bl.a. den som jag talade om tidigare, Århuskonferensen. Det här är allvarliga frågor att ta till sig och jobba med. Men de är också svåra.
Herr talman! Det är bra att vi är uppmärksamma på de här frågorna och att vi tillsammans kanske också kan jobba för att lyfta fram dem. Framför allt är det viktigt att lyfta fram konventionen om biologisk mångfald i förhållande till TRIPS-avtalet så att man i TRIPS-avtalet kan ta kan ta hänsyn till denna så att den inte blir underordnad. Jag tror att det är där som problematiken ligger lite grann när det gäller just utsäde. Det finns alltså oerhört mycket som behöver debatteras och diskuteras när det gäller konsekvenserna av TRIPS-avtalet. Till sist vill jag säga att jag är glad att vi i betänkandet och i de diskussioner vi har haft i utskottet och tillsammans med regeringen också har varit överens om att MAI-avtalet inte i den nuvarande formen skall lyftas in i WTO-rundan. Det får bli fråga om investeringsavtal utifrån en helt ny diskussion så att ingen behöver tro att vi är tillbaka i samma MAI-diskussion efter ett tag. Där tror jag att det är oerhört angeläget att regeringen bevakar. Det vore tragiskt om vi hamnade i den diskussionen igen.

Herr talman! Snart kommer det att sättas punkt för uppdelningen av Europa i öst och väst. Snart kommer EU att ha kanske ända upp till 25 medlemsstater. Det handlar om många länder som för några år sedan satt fast i det kommunistiska förtrycket och som bara kunde drömma om frihet och möjlighet att ge en uppväxande generation trygghet och utvecklingschanser. Grannländer som Estland, Lettland, Litauen och Polen är snart också medlemmar i den europeiska unionen. Det andra världskrigets uppdelning av Europa i öst och väst, järnridån, är borta. En ny tid nalkas, nya möjligheter, ett nytt Europa. Det är ett Europa som präglas av socialdemokratin, som leder regeringsarbetet i 11 av 15 medlemsstater och deltar i 13 av 15 medlemsstater. Det är ett Europa som nu med all sin rikedom, all sin kulturella mångfald och all sin historiska erfarenhet kan växa och utvecklas. I detta Europa, i denna union, skall Sverige spela en konstruktiv och aktiv roll. Jag har väldigt svårt, herr talman, att förstå att vi vid denna tid med dessa möjligheter skall lämna unionen. Jag har svårt att förstå att detta skulle ligga i Sveriges intresse och i den regions intresse, i Europa, där vi nu spelar en sådan aktiv roll. Låt utvidgningen av EU bli den viktigaste uppgiften, som vi nu har framför oss! Sätt punkt för det andra världskrigets uppdelning i öst och väst! Se till att Sverige och socialdemokratin spelar en aktiv och pådrivande roll i den processen! Det är den viktigaste frågan i det Europaval som vi nu har framför oss. Här är frontlinjerna tydliga. Här finns de som vill lämna unionen, och här finns vi som vill utveckla den. Löntagarna trycks allt hårdare av ett internationellt kapital som om det inte får som det vill hotar att flytta. Vi har sett det i svensk debatt. Vi har märkt att man har sagt att det är för generöst mot svenska löntagare, att det är för stor trygghet på arbetsplatserna. Man har sagt: om inte regeringen lyssnar på den typen av signaler och om inte de fackliga organisationerna faller undan lämnar vi landet. Det här är hot som oftast inte blir verkställda, eftersom de saknar grund. Men de visar på en ny verklighet som vi lever i, en verklighet då de ekonomiska och politiska besluten inte enbart är nationella utan sätts in i ett internationellt sammanhang. För mig som socialdemokrat, för mig som radikal och för mig som har ett politiskt uppdrag som utgår från löntagarnas perspektiv är det viktigt att säga att jag vill vara med om att utveckla ett samarbete på europeisk nivå som balanserar de kraftiga högertendenser som finns i debatten och i förslag om att försämra löntagarnas rättigheter. Valet handlar om löntagarnas Europa, om en majoritet i Europaparlamentet som står för löntagarnas intresse. Över vårt land faller fortfarande surt regn. Vi har gjort mycket för att begränsa utsläppen, för att rena vatten. Vi beskattar miljöförstöring hårt i vårt land. Vi har kommit långt på vägen. Sverige blir allt renare och friskare, men vi märker att det inte räcker med nationella beslut. Sådant som vi nu sliter med och sådant som vi nu plågas av är bidrag till miljöförstöringen som är skapade i andra länder än Sverige. Om vi skall lämna över ett Europa som är friskare, ett Europa som är sundare, till dem som kommer efter oss kräver det att vi samarbetar på europeisk nivå för att möta miljöförstöringen. Det är mer samarbete som krävs, inte mindre. Valet handlar om vi skall utnyttja Europaparlamentet för att bedriva en aktiv miljöpolitik eller om vi skall vända detta ryggen och säga att vi lämnar alltihop och låter det bli som det blir. För mig som reformist, för mig som demokrat, är det viktigt att använda alla de politiska nivåer som står till buds för att där driva kraven på samhällsförändring och samhällsförbättring. Jag ser inget tydligare område än miljöpolitiken att göra detta på i Europasammanhang. Miljön kräver mer av samarbete, inte mindre av samarbete. Därför går vi till val till Europaparlamentet. Därför skall vi rösta för en aktiv socialdemokrati som vill utveckla Europas miljösamarbete. Och du skall rösta! Ibland sägs i debatten att det inte är så viktigt att exempelvis du som är skeptisk till EMU röstar. Det är ett farligt tal. Alla har samma rätt. Alla har samma ansvar. Och demokratins underbara och vackra idé är att din röst väger lika tungt som någon annans. Om du stannar hemma på valdagen låter du någon annan rösta i ditt ställe. Demokratin - en kvinna, en man, en röst - vann vi i gemensam strid i vårt land. Demokratin skall vi använda också på europeisk nivå för att hävda löntagarnas intressen, för att hävda miljöförbättringen och för att stoppa uppdelningen en gång för alla i Europa i öst och väst. Gå och rösta den 13 juni! Gör din medborgerliga plikt! Ta ditt ansvar! Var med och förändra Europa! Det är en möjlighet vi har som är av historiskt snitt. Den förväntar vi oss att vi alla delar. Tack för att ni har lyssnat!

Herr talman! Visst gör det skillnad hur man röstar i EU-valet - för att vara med eller att stå utanför, för handling eller bara prat, för ja eller nej, blågult eller rödgrönt. Därför är det så viktigt att man röstar, att man röstar för kandidater som vet vad de vill och att de vill samma sak. Annars kan man ju, även om man personröstar på en anhängare till EU eller euron, hjälpa in en motståndare som står på samma lista. Jag förstår inte varför någon som vill att Sverige skall lämna EU kandiderar till Europaparlamentet, där ledamöterna i övrigt vill utveckla samarbetet. Är det något slags självplågeri? Varför inte stanna i Sverige för att göra EU impopulärt här i stället för att göra Sverige impopulärt i Europa? Grundtanken med EU är att säkra frihet och fred. Det förutsätter demokrati och marknadsekonomi. I detta avseende har framgången varit stor. Det räcker med att påminna om att ett krig mellan Tyskland och Frankrike eller Storbritannien numera är otänkbart. Senare tillkomna medlemsländer som Spanien, Portugal och Grekland ser medlemskapet som ett motgift mot återfall i diktatur. Av samma skäl är strävan stark att komma med hos de folk i Central och Östeuropa som förtryckts av kommunismen och vanstyrts av socialismen. Östutvidgningen är EU:s nu viktigaste uppgift. Nyblivna demokratier anstränger sig i dag för att etablera sig som rättsstater med grundläggande mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Även här kan framgångar avläsas. Med tydliga mål för reformpolitiken stiger välståndet, och framför allt blir det inte krig och etnisk rensning som på Balkan, där ambitionen att samarbeta med övriga Europa är svag. Tänk om man i de baltiska länderna satsat på den nationella isolering som vänsterpartierna förordar för Sveriges del och som tillämpas i kris och krigsområdet i sydöstra Europa! EU är således en stor framgång för fred och säkerhet bland medlems och kandidatländer. Men även kriser utanför samarbetsområdet måste kunna bemästras. EU behöver större resurser, även militärt, för insatser i fredsbevarande och fredsskapande syfte. En förlegad neutralitetsdoktrin får inte lägga hinder i vägen. Skillnaden är stor mellan Carl Bildt, som aktivt arbetar för fred i Kosovo, och Göran Persson, som enligt egen utsago inte ens har reflekterat på frågan om det är politiskt möjligt att stå neutral vid ett angrepp mot ett EU-land. Tillkomsten av den gemensamma marknaden är den enskilda faktor som betytt mest för tillväxt och välstånd i Europa. Fri handel och fri företagsamhet ger fler jobb. En gemensam marknad blir klart starkare med en gemensam valuta. Växlingskostnaderna försvinner. Det blir lägre räntor och en mindre svängig växelkurs. Prisjämförelser, handel och investeringar över gränserna underlättas. Det betyder mycket, inte minst för mindre företag som har svårare än storföretagen att hantera valutarisker. Alla andra medlemsländer har infört euron eller förbereder sig för att göra det. Men de svenska socialdemokraterna har sagt nej. För framtiden vågar de inte bekänna färg. Men - jag återkommer till det - en regering som inte vet vad den vill kan inte med kraft föra Sveriges talan i det europeiska samarbetet. Det krävs ledarskap och en positiv syn på Europasamarbetet - både här hemma och i Europaparlamentet. Den gemensamma marknaden och euron lägger grunden för fler företag och nya jobb. Men sysselsättningspolitik är en nationell angelägenhet. Här bedriver socialdemokraterna sedan länge ett dubbelspel. De medverkar till rekommendationer från EU som de sedan inte följer på hemmaplan. Så är fallet med den nationella handlingsplan som regeringen nyligen sänt till Bryssel. Där finns inte det program för att minska skattetrycket och skatteuttaget på arbetsinkomster som saknades redan förra året. Inget sägs heller om hur arbetsrätten skall reformeras. När får vi konkreta förslag om de skattesänkningar och avregleringar som behövs för att råda bot på strukturfelen i Sveriges ekonomi? Vi moderater vill ha ett starkt men begränsat samarbete. EU skall inte lägga sig i frågor som bättre sköts på det nationella eller lokala planet eller - ännu hellre - av enskilda människor och familjer. Men det finns föroreningar som går över land och hav och som därför måste bekämpas i samverkan. Miljöförstöringen känner inga gränser. De största problemen finns i fattiga områden, där den privata äganderätten tidigare varit svagt utvecklad. Att få med Polen, de baltiska länderna och gärna också nordvästra Ryssland i en europeisk gemenskap betyder mycket för renare luft och hav i vårt närområde. Men då måste vi själva medverka. Varför har regeringen utverkat att Sverige får öka utsläppen av koldioxid och annat som ligger bakom växthuseffekten, om inte för att den förtida avvecklingen av kärnkraften kräver detta? Och varför vill Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställa sig utanför ett samarbete som mycket handlar om att bemästra gränsöverskridande miljöproblem? Ett annat slags gränsöverskridande förorening är knarkhandel och internationell brottslighet. Här krävs ett samarbete mellan grannländers polis och rättsväsen. Men även här ställer sig motståndarpartierna utanför. Europaparlamentets roll i samarbetet är att värna rättssäkerheten. Men dessutom är det viktigt att där bilda opinion mot narkotika - av någon anledning blir knarkliberalerna vanligare ju längre vänsterut man kommer. Herr talman! Det gör alltså skillnad hur man röstar i EU-valet. Inbördes oense hemfaller socialdemokraterna ofta åt inrikes Europapolitik med stor skillnad mellan ord och handling, och de vet inte vad de vill i viktiga frågor. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot EU och euron, de motsätter sig ett europeiskt samarbete för freden och de är inte ens för ett europeiskt samarbete mot miljöförstöring eller internationell brottslighet och knarkhandel. Men i praktiken är alla dessa tre partier för att mer beslutas och regleras på EU-nivå. Tveksamhet och fientlighet paras med regleringsiver. Vi moderater vill ge Sverige en stark röst i ett EU där medborgarnas frihet och välstånd är målet för samarbetet, där det drivs en politik för att värna freden, för att få fram fler företag och nya jobb, för att skydda och förbättra miljön och för att bekämpa brott och knark. För detta viktiga arbete krävs det fler moderata ledamöter i Europaparlamentet.

Herr talman! Jag undrar ibland om man i de partier som talat före mig är medveten om att nästan hälften av de röstberättigade i Sverige faktiskt sade nej när vi hade folkomröstning om svenskt inträde i den europeiska unionen. Jag tror inte att alla vi som gjorde det på något sätt är emot internationellt samarbete. Jag tror inte att alla vi kan anklagas för att inte vilja göra någonting åt orättvisorna i världen, inte vilja bygga fred och säkerhet i Europa och övriga världen och inte vilja göra någonting åt de globala miljöproblemen. Självklart är det detta vi arbetar för i politiken: för rättvisa och solidaritet i vårt eget land och i alla andra länder. Men frågan är ju vad det är för organisation vi har gått in i. Främjar den utvecklingen av den politik som vi vill ha? Främjar den människors delaktighet i den politiska processen? Är den uppbyggd på ett sådant demokratiskt sätt att det är möjligt för oss alla att delta, att framföra just våra åsikter och att göra just vår röst hörd? På den punkten kan man nog entydigt säga nej. Den organisation som heter Europeiska unionen är inte uppbyggd enligt de demokratiska principerna. Den bygger på en överstatlighet där det är regeringarnas företrädare som samarbetar och där en politisk elit fattar beslut ovanför våra huvuden, beslut som sedan skall gälla i samtliga medlemsländer och som berör oss alla i vår vardag. Vi får vara så vänliga att rätta oss, oavsett vilka åsikter vi har haft i frågan. Det beslutsfattandet, det överstatliga, internationella samarbetet, innebär att demokratin urholkas. Det är också det vi kan se nu när vi ser reaktionerna inför EU-valet. Glappet mellan de som är folk och de som är valda att företräda oss ökar dramatiskt, och intresset för politiken och delaktigheten minskar dramatiskt. Vi har alla anledning att vara oroade inför det som vi kan se framför oss i det här valet, ett relativt lågt valdeltagande, ett intresse som människor har svårt att ta till sig som sitt eget. Jag tror att det här är en allvarlig signal, och jag tror att det är just en reaktion på att de demokratiska institutionerna har försvagats. EU som institution och organisation bidrar till detta. Det var den avgörande anledningen till att vi inte tyckte att Sverige skulle vara med i den europeiska unionen. Vi har inte ändrat uppfattning i den frågan. Vi tycker att vi har som uppgift att bygga ett samhälle där människor har möjlighet att vara delaktiga, där vi kan ha insyn och kontroll över den politiska processen, där vi kan välja våra egna företrädare, där vi kan kontrollera att de gör det de har lovat, där vi kan avsätta dem som inte sköter sig. Det gäller samtliga politiska områden som diskuteras, inte minst den ekonomiska politiken, inte minst den utrikiska politiken, den som handlar om fred och säkerhet, utrikespolitik och försvarspolitik. Ingen av er, inte ens Göran Persson, har nämnt de stora viktiga framtidsfrågorna i EU. Det som kommer att utvecklas under de kommande fem åren, då våra parlamentariker skall sitta i EU-parlamentet. De frågorna står på dagordningen. Vi måste ju välja.

Vi har sett resultatet i de EU-länder som är med: en permanent hög arbetslöshet, ökande sociala och ekonomiska orättvisor, olösta miljöproblem. Och vi har ingenting att säga till om. Vi har sett det i Sverige när regeringen med stöd av de andra partierna har utvecklat en ekonomisk politik som stämmer med de krav som EMU ställer upp. I riksdagen har vi utgiftstaken som gör det svårt för oss att kunna göra det som vi vill, nämligen arbeta för att få ned arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det är det här som EU som institution handlar om. Nästa steg, som nu skall fullbordas, och som skall diskuteras på ett toppmöte där Göran Persson skall närvara i helgen, är att EU också skall utveckla en gemensam utrikes och säkerhetspolitik, ha en gemensam försvarspolitik, kunna utveckla en militär kapacitet att användas vid kris och krig runtom i världen, dvs. utanför Europa. Det här är frågor som är aktuella just nu. Jag hade förväntat mig av Göran Persson att han skulle kommentera de förslag som just nu ligger på bordet, som skall diskuteras på toppmötet i helgen. Skall Sverige delta i att EU som skall utvecklas till en politisk union med gemensam utrikes och försvarspolitik och med en gemensam militär kapacitet att användas vid den typ av kriser och konflikter som vi ser i Kosovo, med möjlighet att utföra det som Nato i dag utför, nämligen bombningarna? Är det detta vi skall gå in i? Nej, säger Vänstern. Vi vill inte att Sverige skall bli en delstat i ett Europas förenta stater. Vi vill behålla Sveriges alliansfrihet. Det är en tillgång i det internationella arbetet att det finns länder som väljer andra förhållningssätt i säkerhetspolitiken än att binda upp sig i militära allianser. EU tänker sig att utveckla Natos europeiska identitet. Skall vi vara med där, Göran Persson? Skall vi gå in i det som blir en militär allians inom Nato? Det här måste vi ha besked om i dag. Göran Persson skall åka på mötet i helgen. Jag förväntar mig att Göran Persson lägger in ett veto mot att EU också utvecklas till en gemensam utrikes och säkerhetspolitisk organisation med en militär kapacitet. Jag förväntar mig verkligen ett svar och ett besked i den frågan. Jag tror att många delar den uppfattning som Vänstern har, att vi skall ha mindre av överstatlighet, att vi måste se till att få tillbaka makt och inflytande i lagstiftningsfrågor och andra politiska frågor från Bryssel och hit till riksdagen, där svenska folket, oavsett vilket parti de tillhör, har möjlighet att påverka och medverka i de politiska processerna. Vi skall gå bort ifrån tankarna på att ha stora politiska unioner, där de väsentliga besluten fattas av en politisk elit, instängd och avskärmad från det som är folkligt inflytande. Vi har sett för mycket av politiska elitprojekt, av stormaktsprojekt i världen. Vi har sett vad de har åstadkommit. Vi har sett vad det innebär när man tar för lätt på det som är demokrati. Vi skall naturligtvis inte gå in i en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta och en gemensam ekonomisk politik som har prisstabilitet som mål. Håll nere priser och kostnader för att vi skall kunna konkurrera på världsmarknaden! Receptet är högerns: Avreglera arbetsmarknaden, sänk lönerna, minska fackföreningarnas inflytande, stärk arbetsgivarnas makt! Det är det som är EMU-politiken, och vi ser vilka katastrofala konsekvenser det får. Det går inte att med trovärdighet tala om att vi skall använda EU som ett projekt för att få ned arbetslösheten och stärka löntagarnas roll om vi samtidigt skall lämna ifrån oss de verktyg som vi behöver för att uppnå de politiska mål som jag tror att vi är överens om, Göran Persson, att stärka löntagarnas roll, att bygga välfärden, att få till stånd rättvisa och solidaritet. För att vi skall kunna åstadkomma det behöver vi det verktyg som heter ekonomisk politik. Det är ett verktyg för att uppnå våra politiska mål, ingenting annat. Det vore som om vi skulle stå här i Sveriges riksdag och tala om att vi skulle göra något åt sysselsättningen men sedan säga: Ja, budgeten kan vi inte göra något åt, vi har inga pengar, men vi kan ju alltid prata. Det hänger ihop. Vartenda politiskt mål, varenda politisk ambition som vi har är också kopplad till diskussionen om den ekonomiska politiken. Då kan vi inte lämna ifrån oss beslutanderätt och inflytande över den ekonomiska politiken till en självständig riksbank, som inte skall ta några intryck av just de folkvalda. De här frågorna måste klargöras i det här valet. Även om EU-parlamentarikerna inte kommer att fatta beslut om detta sitter vi i våra partigrupper i EU parlamentet och driver diskussion, debatt och opinion i de här frågorna. Vi skall ha en folkomröstning om EMU. Jag hoppas att nu få besked om när den blir. Men vi skall naturligtvis ta tillfället i akt att också i detta val markera var vi står i den här frågan. Det verkar också som om regeringen behöver vägledning. Ni har inte bestämt er. Då är det bra om svenska folket tar tillfället i akt i det här valet och talar om vad vi tycker. Vår uppfattning i Vänstern är att vi inte skall gå in i EMU. Vi skall behålla beslutanderätten över den ekonomiska politiken i Sverige. Det behövs faktiskt EU-kritiker i EU-parlamentet, Lars Tobisson, personer som vågar stå upp och granska det som pågår, personer som ifrågasätter det fiffel som pågår, det som pågick i den gamla kommissionen och som säkert kommer att dyka upp igen, personer som vågar ställa frågan: Vart tar våra pengar vägen? Det är 22 miljarder kronor om året som de svenska skattebetalarna betalar till EU. Vart tar de pengarna vägen? Vad får vi för dem? Vi vet att det är många som skaffat sig förmåner och privilegier i en utsträckning så att man fullständigt baxnar. Det senaste vi fick höra var att de flesta EU-parlamentarikerna, alla utom vänsterpartisterna, har gått med på att få stora konton i Schweiz för att de skall ha bra betalt när de väl slutar, för att de skall ha sin ålderdom tryggad. Våra skattepengar går åt till en extra pensionsförmån för EU-parlamentarikerna, för att de skall leva gott på sin ålders höst. Dessutom har de pension från Sverige. Det här är oanständigt. Sådana här saker måste fram i ljuset. Då behövs det EU-kritiker som inte har lojaliteten med makten, utan som rakryggat vågar granska och ställa de obekväma frågorna. Vi företräder en stor grupp människor i Sverige. Vi skall vara där. Vi skall gå och rösta. Vi skall göra vår röst hörd. Vi skall säga vår mening. Vi skall inte göra Lars Tobisson till viljes och sitta hemma och överlåta allt till höger.

Herr talman! Det finns värden som inte känner några gränser, däribland fred, frihet, miljö, solidaritet och människovärde. Vårt engagemang för dessa värden måste vara gränslöst. Men det verkar fortfarande som om många är likgiltiga inför EU-valet. Varför skall man rösta den 13 juni? Jo, när man röstar, deltar man i arbetet för freden, för demokratin. Dessutom är Europaparlamentet allt viktigare för din och min vardag. Det som händer runtomkring oss bestäms numera inte bara i kommunen, landstinget och riksdagen. Mer och mer av det som berör dig och mig beslutas i Bryssel och Strasbourg. Därför är det viktigt att ha representanter som representerar ens egna värderingar. Det är klart att kommunvalet känns angeläget. Där fattas beslut om skola, barnomsorg och äldreomsorg. Där vill jag ha min representant med mina värderingar. Landstinget känns också ganska nära. Det är viktigt att jag har min representant som representerar mina värderingar om en bra och god vård. Självklart. Samma sak gäller för riksdagen. Där fattas besluten om villkoren för jobb, företagande, skatter pensioner. Där vill jag ha min representant med mina värderingar. Men glöm inte att det är lika viktigt att du får din representant som representerar dina värderingar i Europaparlamentet - som får en allt viktigare roll. Beslut som berör hela vår världsdel fattas där. Därför är det viktigt att du faktiskt röstar den 13 juni. I det senaste svenska valet var det många som upptäckte att kristdemokraterna representerar deras värderingar och deras människosyn. Det är ingen slump att många av EU-fäderna var kristdemokrater. Tanken att samarbete, samverkan och dialog mellan länder förhindrar krig och våld är djupt kristdemokratisk. Nu gäller det Europa. Det handlar om samma grundsyn som många röstade för då de gav kristdemokraterna sin röst i riksdagsvalet. Europasamarbetet är från början till slut ett fredsprojekt. Det började med samarbetet i Kol och stålunionen för att förhindra en ny kapprustning och ett nytt krig efter den senaste vansinniga världsbranden som nazismen släppte lös. Det är vår generations och EU-samarbetets absolut viktigaste uppgift att nu säkra demokrati och respekt för människovärdet i de forna kommunistdiktaturerna. Det finns inget bättre sätt än att släppa in dessa länder i den europeiska unionens samarbete. Ett återförenat Europa byggt på gemensamma värderingar blir också en väldig kraft i kampen för global fred och solidaritet samtidigt som det bättre kan lösa gemensamma problem. Det talas mycket om överstatlighet - senast var det Gudrun Schyman som skåpade ut överstatlighet. Överstatlighet innebär majoritetsbeslut. Det är det vi sysslar med i riksdagen. Men överstatlighet är någonting som verkligen gäller för de internationella brottssyndikaten och knarkmaffian. De är helt oberoende av nationsgränser. Jag har aldrig förstått den rädsla som vissa partier har för att ge EU de verktyg som t.ex. vår egen svenska kommissionär, Anita Gradin, på sina bara knän bett även den svenska regeringen om att få i kampen mot den gränsöverskridande internationella brottsligheten. EU måste kunna ta krafttag mot den gränsöverskridande brottsligheten, illegal droghandel, terrorism, spridning av barnpornografi och inte minst den ökande kvinnohandeln och människosmugglingen. Vad säger Miljöpartiet? Går ni med på att EU får ökade möjligheter i kampen mot knarkmaffian? Om Sverige skall lämna EU-samarbetet, hur skall vi då tidigt i transportkedjan stoppa inflödet av det dödsbringande knarket? Det vore bra om både Birger Schlaug och Gudrun Schyman gav en deklaration senare i debatten. Vi kristdemokrater kommer att kraftfullt i Europaparlamentet, här i Sveriges riksdag, att arbeta mot alla tendenser till liberalisering av själva narkotikapolitiken. Den bejakas av inte minst gröna och vissa socialistiska EU-politiker. Här får det inte finnas något utrymme för kompromisser. För den som är mot en drogliberalisering är det absolut säkrast att rösta på kristdemokraterna. Den stora kristdemokratiska gruppen i EU-parlamentet är den parlamentsgrupp som allra mest konsekvent arbetar mot denna typ av smygande drogliberalisering. Miljöproblemen är gränslösa, och de kräver överstatliga beslut för att kunna bemästras. Här inser t.o.m. Miljöpartiet att EU-samarbetet ger fördelar. Miljöfrågorna förtjänar ökad tyngd inom EU - inte att EU försvagas och att länder träder ut ur gemenskapen. Det är denna gemenskap som kan genomföra och hantera tvingande beslut för medlemsländerna på miljöområdet. EU:s gemensamma jordbrukspolitik och de regionalpolitiska fonderna är viktiga instrument för fortsatt sysselsättning och boende på landsbygden. Nu måste vi stoppa avfolkningen av glesbygden och värna fortsatt jordbruksproduktion. De nödvändiga reformerna, inte minst för att klara en kommande östutvidgning, måste därför ske på ett sådant sätt och i en sådan takt som möjliggör fortsatt jordbruksproduktion i Europas olika regioner. Herr talman! Det är tyvärr inte en vacker bild av fredsprojektet EU som många europeiska medborgare har. Det är också etiskt och moraliskt oförsvarbart att drygt 5 % av den årliga EU-budgeten försvinner på grund av slarv, ineffektivitet, fusk och bedrägerier. Det är nu hög tid att vi får ett oberoende utvärderingsinstitut för ökad trovärdighet och ökad effektivitet. Men det behövs också etiskt medvetna ledamöter i parlamentet för att återupprätta EU:s skamfilade rykte och för att se till att våra gemensamma skattepengar används riktigt, rätt och effektivt. Herr talman! Jag tror att den viktigaste frågan, som varje väljare bör ställa varje kandidat, oavsett om det handlar om EU-val eller andra val, är vilken människosyn som kandidaten har. Den frågan är viktigare än alla frågor om överstatlighet, inre marknad, minimiregler osv. För oss kristdemokrater handlar det om att förankra politiken i den människosyn som har sina rötter i den kristna etiken och västerländska humanismen, oavsett om det gäller kommunen, landstinget, riksdagen eller Europaparlamentet. Inga geografiska gränser kan rättfärdiga att vi vänder ryggen till medmänniskors situation. Vi berörs och har ansvar för det som händer i vår egen världsdel Europa. Att lägga sin röst på kristdemokraterna är att lägga en röst för fred, frihet, ansvar och människovärde.

Herr talman! Om man lite närsynt ser ut över Europas länder, folk, kultur, språk och historia, ser man stora och många skillnader. Lyfter man på perspektivet ser man vad som förenar inom den europeiska unionen. Man kan se en gemenskap som grundar sig politiskt på personlig frihet i kombination med dynamik och solidaritet. Jag tror att det är den mångfalden som i det långa perspektivet ger en oerhörd styrka, om den bygger på ett fritt utbyte och en öppen delaktighet. Det är det vi i Centerpartiet vill vara med och forma. Vi vill vara med och forma ett nytt Europa. Vi vill att man offensivt i Sverige utnyttjar medlemskapet. EU är naturligtvis inte hela Europa, men det är en motor i hela det alleuropeiska samarbetet. Man måste vara väldigt tydlig i detta att Europa är vår världsdel. Vi skall delta i EU, och vi skall utvidga EU samarbetet till fler länder. Vi vill att Centerpartiet är med och ser till att Sverige tar täten för att förnya och förbättra, och också sanera, EU. Det stundande EU-valet avgör inte om Sverige skall vara med i EMU eller inte. Det avgör inte om vi skall rösta ja eller nej till EU. Men det hindrar inte att valet nu är ett viktigt val. Det handlar om vilken politik som skall föras och vilka personer som skall verka i Europaparlamentet de kommande fem åren. Jag är lite besviken på regeringen, som inte har gjort mer för att ge medlemskapet en tydlig folklig förankring. Man har inte gjort tillräckligt för att engagera människor att delta i valet. Jag tycker inte heller att regeringen har gjort vad man kunde ha gjort för att visa vad EU har betytt för en lokal utveckling i Sverige. Den här bristen i regeringens agerande har naturligtvis stor del i att Sverige är det mest EU Det förvånar mig att regeringen inte heller försöker göra EU-arbetet till ett gemensamt nationellt projekt. Vi har ordförandeskapet om två år. Sveriges riksdag har fått en ganska otydlig redovisning av inriktningen av regeringens prioriteringar och intentioner. Det är egentligen allt vi har fått. Om man jämför med den uppbackning och den gemensamma attityd som finns i det finska agerandet inför deras ordförandeskap nu i juli är det en väldigt stor skillnad. Jag tycker att den svenska regeringen skall lära av den finska. Man har också på många håll misskött sig i den meningen att inte ha tagit vara på de svenska intressena i EU-arbetet. Man har inte tillräckligt tydligt sett till att ta vara på Sverige. Det är inte fult, herr talman, att ta vara på de svenska intressena i EU-arbetet. Det är klokt att göra det. Finland har alltså på många olika sätt arbetat med en bred uppslutning från hela samhället och också lyckats nå bra resultat i förhandlingar. Jag tycker att Sverige och den svenska regeringen borde förankra EU-arbetet på ett sådant sätt att det bottnar i en tydlig svensk uppslutning. Vi vill att Sverige skall ta vara på ordförandeperioden och ge just det en tydlig folklig förankring, en förankring som kan leda till ett offensivare arbete i den europeiska unionen. Liksom många andra menar vi att freden är EU:s viktigaste uppdrag och att det historiskt sett har varit på det sättet genom att man har kunnat brygga över motsättningarna efter andra världskriget. Vi kan se hur krig har ersatts med samarbete och med gemenskap. Vi kan se hur länder som Spanien, Portugal och Grekland har fått möjlighet att bryta sin isolering och stabilisera sina demokratier. Nu är EU:s fredsuppdrag naturligtvis mycket tydligt att fortsätta en utvidgning österut, att bygga bort den eftersläpning som kommunisttiden har orsakat och att ge människor rättvisa förutsättningar trots att de länge har levt under diktatur. Nu har kommissionen sträckt ut handen mot Balkanländerna i och med att man har erbjudit Makedonien och Albanien associationsavtal. Vi välkomnar detta. Att EU på sikt skall inrymma också Balkanländerna bidrar till att stabilisera freden och demokratin. Det är ett viktigt uppdrag. EU måste naturligtvis hitta nya former för fredsuppdraget, måste ta ansvar för en regional utveckling och samarbete med FN. EU måste hitta former för att i tid se och förebygga konflikter men också bidra till att lösa konflikter. Det måste också vara EU:s roll. Nu når flyktingströmmar fram till Kosovos grannländer. Det är närmast outhärdliga bilder som vi får från vad som sker. Vi ser att många av dem som lämnar Kosovo bär på fruktansvärda minnen och ovisshet om vad som kommer att hända. Vi måste i Sverige och i EU ha en planering och en organisation som är mycket bättre än den vi ser i dag, för att så värdigt som möjligt kunna ta emot flyktingar. Den nya gemensamma asyl och flyktingpolitik som EU har fått genom Amsterdamfördraget måste vara öppen och generös. Vi måste ha ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Freden, konfliktlösning och flyktingstöd är för oss i Centerpartiet helt centrala frågor för EU-arbetet. Det handlar inte om ett gemensamt militärt försvar - det är något annat. Däremot anser vi att det är angeläget att stärka EU:s krishanteringsförmåga när det gäller de s.k. Petersbergsuppgifterna, humanitära insatser, räddningsinsatser, fredsbevarande operationer och internationell krishantering också med militära medel. Det är långt ifrån detsamma som steg mot en gemensam EU-armé. Jag tror att det är till fördel för Sverige och till fördel för den europeiska säkerheten om EU kan utveckla effektivare instrument för en tydlig gemensam profil för att förbättra EU:s möjligheter att agera för fred och säkerhet. Det är kanske en av de viktigaste uppgifterna, en av de viktigaste arbetsinsatserna, som svenska parlamentariker kan bidra med i EU arbetet. Det är vår strävan i Centerpartiet.

Herr talman! Folkpartiet har de senaste dagarna haft besök av några ungdomar från Kosovo och Makedonien för att inför EU-valet berätta på skolor om tragedin på Balkan. Deras budskap har varit klart och tydligt: riktig fred och försoning på Balkan blir det bara inom ramen för ett enat Europa. En av de här ungdomarna berättade om en liten händelse som inträffade häromdagen. Då fick han se en traktor med lövad skrinda och glada ungdomar. En av de svenska ungdomarna som var med började berätta hur vi firar studentexamen i Sverige. Men den där synen kastade tillbaka honom i minnet till hans hemland Makedonien, där just sådana traktorer med just sådana vagnar varje dag rullar in över gränsen med tusenden och åter tusenden av nya flyktingar. Han sade efteråt att det är samma försommar och samma Europa, men så totalt olika verklighet. Här är det ljusnande framtid och glädje, och där är det djupaste förtvivlan. Det här påminner om att ingen fråga är viktigare än den att bygga ett Europa där alla människor kan leva i fred och frihet och demokrati. Om det skall lyckas måste, som de här ungdomarna säger när de är ute på gymnasieskolorna runtom i Sverige, det europeiska samarbetet utsträckas också till de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa. Den debatt vi har fört i Europa denna vår, med Kosovo i centrum och det stundande Europavalet och Natos 50-årsjubileum som bakgrund, har faktiskt handlat om humanismens allra djupaste värden - om varje människas okränkbara värde. Vad gör vi när människorätt står mot folkrätt? Hur tvinnar vi Europas demokratier så nära samman att krig inte bara blir absurt utan praktiskt omöjligt? Vi anser oss civiliserade. Men nu lär vi oss än en gång att civilisationens hinna är tunn. För vilken gång i ordningen lär vi oss det på 1900-talet? Under vissa förutsättningar är människor som från början inte är så mycket mer annorlunda än många av oss beredda till de mest bestialiska handlingar. Hur vaccinerar vi våra samhällen på effektivast möjliga sätt för att minimera risken att en sådan sjukdom får fäste i samhällskroppen? Det är det vi skulle debattera. Så här skriver Birger Schlaug i sin bok: "Det europeiska projektet tror jag inte på. Européerna är för bra på att slå ihjäl varandra och andra för att det ska bli något bra med Unionen." Sedan fortsätter han med att jämföra Helmut Kohl med Adolf Hitler. Om jag bortser från övertrampet att jämföra en demokratiskt vald europeisk politiker med en av historiens värsta diktatorer visar denna formulering att Birger Schlaug inte har förstått vad detta projekt handlar om. Det är ju just för att européerna i tusen år har varit så bra på att slå ihjäl varandra som vi måste söka oss fram till andra lösningar. Byggandet av freden är det europeiska samarbetets viktigaste framgång. Inte en enda soldat har dött i krig mellan länder i Västeuropa de senaste 50 åren. Ge mig ett sådant halvsekel! Ni får söka er åtminstone 1 000 år tillbaka i historien för att hitta ett sådant. Nu måste uppgiften naturligtvis handla om att utsträcka detta fredsarbete - denna fredszon - till hela Europa. Jag brukar inte så ofta citera miljöpartister, men när jag nu ändå har börjat kan jag ta en till. Han heter Friedrich Otto Wolf, och han är EU-parlamentariker från Tyskland och ingår alltså i samma grupp som de svenska miljöpartisterna. Intervjuad i svensk TV i förrgår sade han så här: Vi trodde att det fanns ett alternativ, men EU är den enda verkliga aktören. Vi har noga analyserat de andra existerande organisationerna, och de kan inte med kraft driva på den regionala integrationen. Precis så är det ju. Denne miljöpartist har rätt, till skillnad från den föregående jag citerade. Det är inte trovärdigt att säga, som senast nu Gudrun Schyman, att man älskar internationellt samarbete samtidigt som man motsätter sig den mest effektiva och faktiskt mest demokratiska formen för detta samarbete. Då får man finna sig i att bli anklagad för att vara nationalist och isolationist. Det finns inget verkligt alternativ om vi med kraft skall bygga det europeiska samarbetet. Nu säger EU-motståndarna att en röst av 360 miljoner inte är demokrati. Vad är alternativet när det gäller de frågor som verkligen genuint berör alla dessa 360 miljoner? Hur skall Kina någonsin kunna bli en demokrati? Där får man bara en röst på en miljard så småningom. Ändå är det detta Kinas demokratikämpar så intensivt kämpar för. Det är klart att vi skall hantera de frågor som är genuint gemensamma gemensamt och i demokratiska former. Som medansvarig för personvalsreformen tycker jag att det är mycket positivt att kandidaterna spelar en så viktig roll inför valet i juni. Men det är klart; det ställer större krav på väljarna. Jag vill i det sammanhanget påstå att den som den 13 juni, eller gärna dessförinnan på Posten, tar en valsedel som det står Folkpartiet på i högre grad än andra väljare vet vad han eller hon röstar på. Våra kandidater - Marit Paulsen, Cecilia Malmström, Olle Schmidt och de andra - är överens inbördes. De är överens med Folkpartiets valplattform. Folkpartiets valplattform - det blir bara bättre och bättre - stämmer till 98 % med vad vår europeiska partigrupp arbetar för. Så här är det inte riktigt i andra partier. Jag har redan nämnt Miljöpartiet. De arbetar mot EU i en grupp där nere där nästan alla andra tycker att det är idiotiskt att lägga ned EU, bl.a. för att EU är det bäst fungerande miljösamarbetet i Europa. Också socialdemokraterna illustrerar detta problem. Maj Britt Theorin är en av deras kandidater på listan. Hon röstade nej till EU en gång i tiden och är i den frågan inte överens med Pierre Schori. Pierre Schori är i sin tur inte överens med det socialdemokratiska programmet om euron. Han vill gå med. Programmet vill vänta och se. Det socialdemokratiska programmet i Sverige är inte överens med det socialdemokratiska programmet i Europa, t.ex., som vi har hört här, på olika punkter när det gäller överstatlighet. De socialdemokratiska kandidaterna är alltså inte överens sinsemellan. Kandidaterna är inte överens med det egna programmet, och det svenska programmet stämmer inte överens med det europeiska. Inte undra på att en och annan väljare tycker att Europavalet är komplicerat! Den enighet som kännetecknar Folkpartiet är viktig. Det är det bästa sättet att säkra att ens röst får största möjliga effekt. En ensam parlamentariker, och ett ensamt parti, förslår inte så långt i parlamentet, men en stark, målmedveten och enig partigrupp kan försätta berg. Det är därför en röst på Folkpartiet gör största nytta. Vi står för ett mycket tydligt program: fred, tätare samarbete i utrikesfrågor och utvidgning. Snart omfattar EU 25 länder, säger Göran Persson. Hur snart? En liberal i Europa är nu premiärminister i Ungern. Viktor Orbán heter han. Han påpekade att muren föll för tio år sedan och att man då sade att Ungern skulle få komma med i EU om fem år. Nu har det gått tio år, och beskedet från Bryssel är fortfarande att Ungern får komma med i EU om fem år. Detta kräver ett politiskt arbete, för motståndet finns där på sina håll. Men den liberala gruppen står enig. Det är mycket bra att Göran Persson talar så mycket om miljö. Få saker skulle betyda så mycket för den folkliga förankringen av det europeiska samarbetet om EU gjorde ännu mer för att förbättra miljön. Men de svenska socialdemokraterna är inte beredda att ge EU de överstatliga befogenheter som unionen skulle behöva bl.a. för att nå sina egna mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Det handlar om öppenhet. Jag tyckte att Gudrun Schyman föll ovanligt lågt när hon förde ett resonemang om att det behövs EU-motståndare för att bekämpa fifflet, ungefär som om EU-anhängarna är för fiffel. På ungefär samma debattnivå skulle man kunna säga att ni väl tycker att det är bättre ju mer fiffel det är, för folk kommer att tycka desto mer illa om EU. Med min utgångspunkt är det självklart att jag som varm anhängare av det europeiska samarbetet är den som vill gå i spetsen för att rensa upp och verkligen göra EU mera genomskinligt. Det handlar om ett program för fler jobb där den gemensamma valutan är det viktigaste instrumentet. Alltså, till sist: En röst på Folkpartiet är en röst på Marit Paulsen, men också på en tydlig politik, en politik för ett starkt Europa på de områden där Europa måste vara starkt. De som röstar på Folkpartiet vet vad de får.

Herr talman! Alla ni som lyssnar på radio, ser på TV eller sitter här! Nog vet man vad man får om man röstar på Folkpartiet, jag delar den uppfattningen fullständigt. Man får hormonkött - inte ens Marit Paulsen vill förbjuda hormonkött. Man får Europas förenta stater. Man får väldigt mycket av överstatlighet. Man får en väldigt stor militär kapacitet. Folkpartiet är tydligt, mycket tydligt, och det är bra. Lars Leijonborg sade också att ingen har dött i ett krig i Västeuropa på 50 år. Hur gammalt är EU? Jag har för mig att det är några få år gammalt. Det kanske kan vara samarbetet som leder till att det inte blir krig, inte unionsbygget. Unionsbygget är bara några få år gammalt. EU är några få år gammalt. EU har inte skapat fred. EU skapar spänningar, inte fred. Det är samarbete som skapar fred och förståelse mellan folk. Socialdemokraterna verkar ha det svårt just nu i EU-frågan. Det är en militarisering på gång, små steg tas mot en gemensam EU-armé. EU-kommissionens ordförande säger att det är ett naturligt steg. Socialdemokraterna knixar sig fram. Socialdemokratiska EU-parlamentariker tycker att det är okej att föra in VEU i EU. Anna Lindh säger i EU-nämnden ja till VEU, men inte till artikel 5. Den får man inte ha, annars kan man föra in VEU i EU. Efter lite tryck och debatt i medierna säger Göran Persson att man inte skall ha VEU i EU, och det är ju bra. Men vad händer i Köln? Det är tre olika linjer som socialdemokraterna driver. Vad händer i Köln? Det blir kanske inte riktigt så illa som det höll på att bli. Men det är de små stegens tyranni mot en militarisering. Detta uppfattas som naturligt hos väldigt många EU-potentater. Har man en gemensam utrikesoch säkerhetspolitik och t.o.m. en gemensam företrädare för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken - man skall ju välja en sådan nu i Köln - är inte steget så långt bort från en gemensam försvarspolitik och ett gemensamt försvar. Detta vill man inte låtsas om i Sverige. Folkpartiet säger det, men i övrigt vill man tona ned det. Det stämmer inte överens med den uppfattning som de flesta här i Sverige har, oavsett om man är man eller kvinna, ung eller gammal, om man är född i Sverige eller inte född i Sverige. EU är på väg med de små stegens tyranni att bilda en stat, en superstat. Vad är det då som egentligen kännetecknar en statsbildning?

Hur många i Sverige tycker att det är rimligt att vi skall företrädas av en mr Gusp i utrikespolitiska sammanhang? Hur många i Sverige tycker att det är rimligt att denne mr Gusp inte kan bli någon annan än den som i dag är generalsekreterare i Nato, Solana? Ena dagen är han chef för Natos bombningar i Jugoslavien, nästa dag är han talesman och företrädare för EU. Är detta förankrat i Sverige? Är detta förankrat hos dem som bor i vårt land? Anser socialdemokraterna och Göran Persson att det är rimligt att mr Gusp - den som skall företräda EU:s utrikes och säkerhetspolitik - skall vara den som i dag är Natos generalsekreterare? Är det rimligt? Ja eller nej. Jag har hört på Kristdemokraterna här, och det var intressant. Mats Odell sade att man skall rösta på det parti som har de värderingar som man själv har. Det är viktigt. Jag undrar hur många som röstade på Wijkmans värderingar - Anders Wijkman står ju som första namn på Kristdemokraternas lista. Man hade ingen vanlig kristdemokrat, så man satte upp Anders Vad är det då som man röstar på? Jo, man röstar på en som vill ha in Sverige i EMU, som tycker att det är ganska naturligt med ett gemensamt försvar så småningom. Hur många kristdemokrater tycker det? Ta Mats Odell på orden när han säger att man skall rösta på det parti som har de värderingar som man själv har! Då får inte Kristdemokraterna speciellt många röster, det är jag övertygad om. De som funderar att rösta på Folkpartiet har ett tydligt och klart alternativ. Marit Paulsen är mycket tydlig. Hon kan också tänka sig ett gemensamt försvar så småningom. Hon har t.o.m. skrivit om det och sagt att det är en av de främsta orsakerna till att hon gillar EU. Plötsligt skall vi få en svensk i EU-parlamentet, folkpartisten Marit Paulsen, som t.o.m. går emot EU kommissionens krav på att man inte skall ha hormonkött. Folkpartisten Marit Paulsen går ut tvärs emot hela den internationella miljörörelsen, hela djurrättsrörelsen, hela konsumentrörelsen och t.o.m. EU kommissionens vetenskapliga rapport där man talar om att hormoner i kött är hälsovådligt. Vad är detta för någonting? Folkpartisten Marit Paulsen skall bli den som sågar sönder EU:s berättigade krav på att hormonerna skall tas bort! Så visst vet man vad man röstar på. Socialdemokraterna är otydliga i alliansfrihetsfrågan. Det är bra att Göran Persson har gått några steg åt rätt håll, men jag vill ha svar på frågan: Vad händer i Köln? Tänker Göran Persson acceptera att Solana blir mr Gusp, Solana som i dag är generalsekreterare i Nato? Skall han i morgon företräda oss som är medlemmar i EU i utrikes och säkerhetspolitik? Svenska Naturskyddsföreningen har i sin tidning Svensk Natur ställt ett antal frågor om hur partierna avser att arbeta i EU-parlamentet under de närmaste fyra åren. Enligt Naturskyddsföreningen svarade Miljöpartiet rätt på alla frågor. Inget annat parti svarade rätt. Det visar kanske att det finns ett parti som ändå tar miljöfrågorna på allvar. Vi är förvisso väldigt kritiska till EU. Vi är t.o.m. EU-motståndare. Men när vi väl kommer in i EU parlamentet arbetar vi konstruktivt för att förbättra det elände som det ändå innebär. Vi kanske tvingas leva med det, och då vore det inte speciellt konstruktivt att inte göra sitt bästa. För det första: Vi anser att miljögarantin måste utvecklas. Varje land måste ges rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav så att vi kan förbjuda monstertjuren belgisk blå, så att vi kan förbjuda allergiframkallande färger i godis, så att vi kan förbjuda hormonkött om vi själva vill det. En förstärkt miljögaranti är viktig. För det andra: Vi vill, till skillnad från Vänsterpartiet, att man skall kunna fatta EU-beslut på överstatlig nivå om lägsta nivå på miljöskatter. Om man väl har denna EU-princip vore det märkligt om man inte skulle kunna använda den till något positivt när man ändå sitter med. Jag tycker att det är märkligt. Därför har vi alltid drivit, ända sedan partiets start, att man på EG eller EU-nivå skall kunna fatta överstatliga beslut när det gäller lägsta miljöskatter t.ex. För det tredje: Vi vill att upphandlingsförordningar för kommuner och landsting förändras så att man har rätten att, trots EU:s regelverk, lägga in hårdare miljökrav och krav på kortare transporter. För det fjärde: Vi vill skärpa reglerna för djurtransporter. För det femte: Vi vill att det jordbruksstöd som ändå betalas ut ensidigt går till miljöstöd. För det sjätte: Vi vill att offentlighetsprinciper inklusive meddelarskydd och meddelarfrihet skall gälla i EU-institutionerna. Den enda gruppen i EU parlamentet som helhjärtat ställer sig bakom detta, även detta med meddelarfrihet och meddelarskydd, är faktiskt den gröna gruppen. För det sjunde: Vi vill sanera EU-byråkratin. Vi vill avlöva EU, vilket jag tror är ett måste dessutom om fler länder kommer in i EU. EU-kommissionen kan inte hantera 15 länder. Hur sjutton skall man då kunna hantera 25 med dagens koncept? Det går inte. Avlöva EU! Låt EU ägna sig åt det man skall och inte åt allt möjligt annat. För det åttonde: Vi kommer att med alla medel motverka att EU utvecklas till en superstat med militär kapacitet. För det nionde: Vi vill ha en utträdesparagraf. I grunden handlar det här om demokrati. Vi anser att det är absurt att EU-domstolen tvingar oss att tillåta mastertjuren belgisk blå. Vad har EU med detta att göra? Vi anser att det är orimligt att ha ett system där EG-domstolen säger att vi inte får förbjuda allergiframkallande färger i godis, trots att alla här är överens om att man borde göra det. Vi anser att det är fullständigt groteskt att betala över 22 miljarder kronor per år i medlemsavgift till EU - 60 miljoner kronor per dag. Under den tid som den här debatten varar kostar det oss ca 3 miljoner kronor i medlemsavgift. Är det rimligt, när vi samtidigt vet att vi skär ned och inte ger tillräckligt mycket till skola och barnomsorg och inte ens har råd med ett bistånd som är rimligt? 23 miljarder kronor per år, vad får vi för det? Jo, sämre och urholkad demokrati. Jag har ställt frågor till Kristdemokraterna, Folkpartiet och till Göran Persson, och jag hoppas att jag får svar. Fru talman! Moderaterna har låtit meddela att de som är kritiska till EU inte bör rösta. Över 50 % av alla som bor i Sverige - män och kvinnor, unga och gamla, vi som är födda i Sverige och de som inte är det - är EU-kritiker och EMU-motståndare. Självklart måste de ha representanter i EU-parlamentet eller, som Mats Odell säger, de som sitter i EU-parlamentet skall ha de värderingar i de här frågorna som man själv har. Vi i Miljöpartiet kommer att kasta grus i maskineriet när det gäller att bygga EU:s nya superstat, och det skäms vi inte för. Vi vill inte att människor skall bli lurade. Vi vill ha en öppen och rejäl debatt om EU. Därför tycker vi att det är fegt när partier som har väldigt många olika linjer när det gäller alliansfriheten mörkar i EU-frågan. Kanske man vill dölja vad man egentligen tycker därför att man är rädd att tappa röster. Parlamentsvalet är viktigt därför att det är en mätare på hur vi i Sverige ser på EU och dess byråkrati, militarisering och klåfingrighet. Det är dessutom ett skriande behov av modiga och kunniga EU-kritiker i EU-parlamentet. Där behövs miljöpartister, inte de som företräder hormoner. En röst på Miljöpartiet är en röst som hörs, som ger ringar på vattnet - en röst som säger: Nu får det vara nog. Därför är det viktigt att rösta den 13 juni.

Herr talman! Låt mig allra först, för att motverka de våldsamma överdrifter som Gudrun Schyman och Birger Schlaug ägnar sig åt, vara väldigt tydlig vad gäller alliansfriheten. Alliansfriheten är en hörnpelare i svensk utrikesoch säkerhetspolitik. Det är socialdemokratin som mer än något annat parti har stått för den politiken genom årtionden. Den har varit framgångsrik och internationellt uppskattad, och den är modern. Den ger oss i dag en möjlighet att spela en roll internationellt som vi annars inte skulle ha. Vi kommer på inget sätt att överge alliansfriheten. Däremot vill vi medverka i en gemensam krishantering. Vad är då det? Ja, enkelt uttryckt: Om barn inte skall få benen bortsprängda av trampminor exempelvis i Bosnien, så krävs det att någon röjer minor. Det bör vi kunna göra gemensamt i Europa. Om någon skall planera en sådan minröjning tycker jag att det är bättre att vi har militärer som planerar minröjning än att det är EU-demokraterna som gör det. Vi behöver utbilda gränsvakter i Makedonien för att se till att Makedoniens fred säkras, och vi behöver utbilda poliser i Albanien. Låt oss göra sådant, och låt oss aldrig beskriva det som att detta skulle vara ett hot mot den svenska alliansfriheten. Det är tvärtom en möjlighet att utöver alliansfriheten tillföra ytterligare en dimension i vårt utrikespolitiska engagemang. Jag vill också säga att de partier som nu så våldsamt beskriver det som vi skall göra i Köln på detta sätt rentav kan skada den svenska alliansfrihetens trovärdighet. Det är inget litet parti som Gudrun Schyman leder. Har man så många platser i parlamentet bakom sig, bör man nog också tänka på hur man beskriver det egna landets politik, så att man inte hamnar i en situation där omvärlden får ett förljuget intryck. Alliansfriheten ligger fast. Den överger inte socialdemokratin. Sedan tycker jag att Lars Tobisson kommer tillbaka till en gammal inövad argumentation. Han säger att det är avregleringar och strukturreformer som behövs i Europa. Vi har hört det förut, Lars Tobisson. Det har, när det praktiserades, resulterat i massarbetslöshet. Berätta för mig, Lars Tobisson, varför vi skall byta politik i Europa nu när jobben skapas - 2 miljoner nya jobb det senaste året, 111 000 av dem i Sverige. Varför skall vi minska löntagarnas trygghet när ekonomin växer och utvecklas? Varför skall vi överge det som människor upplever som säkerhet på arbetsplatser och i anställning för att skapa de jobb som ju ändå skapas? Det handlar ju inte om att skapa jobb, Lars Tobisson. Det handlar i ert fall om att ni vill ha ett annat samhälle, ett samhälle som präglas av andra värderingar än de som nu dominerar Europa. I Europa är det socialdemokratin som styr. Vi vill ha ett parlament som också går i den riktningen. Det är därför människor skall rösta på Socialdemokraterna i parlamentsvalet, för att parlamentet på så sätt inte skall bli en broms för det socialdemokratiska reformarbetet. Gör det tydligt för oss, Lars Tobisson, och använd den replik du har till att beskriva på vilket sätt den politik som du nu förespråkar i Europa skiljer sig från den som ni försökte föra i regeringsställning i Sverige. Många har sagt att det inte går att påverka EU. Jag kommer ihåg första gången då vi socialdemokrater reste kraven på ett kapitel i vårt fördrag, alltså EU:s grundlag, och betonade vikten av att bekämpa arbetslösheten. Vi blev nästan utskrattade. Alla förståsigpåare som fanns i svensk borgerlighet, och inte minst i svenska think tanks, typ bankekonomer och liknande, sade att det går inte. Men det gick. Nu är arbetslöshetsbekämpningen en av EU:s viktigaste frågor. Samma sak är det med miljöfrågorna. Vi vill inte gå ur EU. Vi vill utveckla EU. Vi vill använda denna organisation för att samarbeta med andra som vill utveckla Europa så att vanligt folk får det bättre. Varför skall vi kapitulera inför internationella krafter, dra oss tillbaka och säga att vi överger det enda demokratiska organ vi har på europeisk nivå därför att vi tycker att det inte fungerar perfekt? Ingenting fungerar perfekt, inte ens i denna kammare, men ingen skulle komma på tanken att säga att nu lämnar vi detta. Vi vill utveckla det, vi vill förändra det och vi vill reformera det. Välj kandidater i valet som vill utveckla den europeiska unionen. Välj kandidater som vill bygga vidare på den tradition som Europas regeringar nu arbetar i för att bygga upp välfärden, för att trygga jobben, för att bekämpa miljöförstöringen och för att hävda jämställdheten. Tack!
Herr talman! Göran Persson har nu hållit två anföranden utan att ge väljarna de besked de har rätt att begära om socialdemokraternas syn på den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, om eurons införande i Sverige och om motsättningen mellan deras krav på samordnad sysselsättningspolitik och vägran att här hemma genomföra de rekommendationer som man medverkar till. Därmed bekräftar faktiskt statsministern att socialdemokraterna inte vet vad de vill och att de gärna hemfaller åt dubbelspel och inrikes Europapolitik. Det finns ett uttalande från i mars. Han fick frågan: Om ett EU-land angrips, är det då politiskt möjligt att stå neutral? Då svarar Göran Persson: Jag har inte ens reflekterat på den frågan. Det tål att tänkas lite på innan man svarar. Jag har inte stött på frågan förut. Har statsministern tänkt färdigt nu? Göran Persson vill inte diskutera den gemensamma valutan. Sveriges förhållande till euron avgörs inte i Europaparlamentet, är argumentet. Men det är där kontrollen över den gemensamma penningpolitiken och den europeiska centralbanken utövas. I det arbetet får även svenska EU-parlamentariker delta trots att bristen på ledarskap hos regeringen håller oss utanför valutasamarbetet. Direkt efter valet utlovade regeringen en bred debatt och ett omfattande informations och folkbildningsarbete om euron. Det var i höstas. Men fortfarande gäller för socialdemokraterna principen locket på. Tvekan och splittring dominerar. Varför används inte kampanjen inför Europavalet till att diskutera euron, Göran Persson? När får vi en övergångsplan för euron såsom den man infört i det socialdemokratiskt styrda Storbritannien?

Herr talman! Eurodebatten förs nu. Det tycker jag är bra. Det skall granskas. Det skall diskuteras. Men vi beslutar vid ett annat tillfälle än detta val. De parlamentariker vi sänder nu kommer att ha lika lite eller lika mycket inflytande över euron som Tobisson eller någon annan som följer debatten och som har rösträtt i ett svenskt riksdagsval eller en folkomröstning. Det är så det är. Jag kan inte förstå varför Lars Tobisson och moderaterna flyr bort till den frågan hela tiden. Låt oss ta den tid frågan behöver. Låt oss mötas i fri och öppen debatt. Jag har i det avseendet inget som helst att frukta. Vi har lagt en grund så att vi i Sverige får vara medlemmar om vi vill. Vi är också starka nog att stå utanför om svenska folket så väljer. Men det skall diskuteras i grunden och på djupet av alla. Det skall inte forceras fram i en valkampanj som ju ytterst handlar om något annat. Sedan kanske Lars Tobisson kan svara på den fråga jag ställde. Det kan vara ett elände med färdigskrivna repliker, som Tobisson har. Han börjar ju med att säga att jag inte ens berörde försvars och säkerhetspolitiken. Men det var det jag ägnade mig åt i mitt inlägg. Jag ställde en mycket enkel fråga, Lars Tobisson. På vilket sätt skiljer sig den politik som ni nu vill driva i EU från den som ni drev när ni satt i regeringsställning? Det är lätt att svara på, och det är många som väntar på svaret.

Herr talman! Göran Persson talade inte om den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken i EU. Han talade om svensk alliansfrihet. Jag anknöt till detta i min replik och frågade hur han ställer sig till vad som skulle hända om ett medlemsland i EU blev angripet. Kan Sverige då stå neutralt? Det svarade Göran Persson inte på. Ute i Europa framstår det som obegripligt att en regering som säger sig ha kontroll över statsfinanser och inflation avstår från de fördelar som den gemensamma valutan innebär. Än mer mystiskt blir det att denna regering inte ens har någon uppfattning om huruvida euron skulle vara bra eller dålig för Sverige. Varför har Göran Persson ingen egen uppfattning i den fråga som han har betecknat som den som blir den viktigaste under hans statsministertid? Så gäller det då jobben. Här menar jag att socialdemokraterna bedriver ett typiskt dubbelspel. De säger sig ha fört in sysselsättningspolitiken i EU. Vi hörde om det här särskilda kapitlet. Där föreskrivs en ordning för att hantera sysselsättningsfrågorna. Då skall man ställa upp rekommendationer varje år som medlemsländerna förväntas följa. Gång på gång har det visat sig att den svenska regeringen inte följer de rekommendationer den själv har ställt sig bakom i ministerrådet. Ett nytt exempel på detta är alltså den handlingsplan som färdigställdes i förra veckan och som skickades till Bryssel inför toppmötet i Köln. I stället för att ta fasta på EU:s riktlinjer utgör den en sammanfattning av vårpropositionen. Med denna plan sveks för femtioelfte gången alla förhoppningar om åtgärder mot strukturfelen i svensk ekonomi. Varför vara med om att utfärda rekommendationer när man inte följer dem? Vad skall det tjäna till att tala vitt och brett om samordnad sysselsättningspolitik och sedan inte delta när det kommer till kritan? EU har gjort sitt. Man har den gemensamma marknaden. Man har den gemensamma valutan. Sedan ankommer sysselsättningspolitiken på de enskilda länderna.

Herr talman! Jag fick inte det svar jag ville ha, och det kan jag kanske förstå. Vad jag vill att Tobisson skall säga är att man tänker fortsätta att försöka föra samma politik i Europa som man förde i Sverige. Jag vill höra honom säga det, för därmed skulle han ju också visa vad strukturfrågor handlar om när han talar om att vi skall rätta till strukturfelen. Vad är det för något? Jo, man vill använda EU parlamentet för att försämra de anställdas skydd på arbetsplatserna, anställningstryggheten. Man skall använda EU-parlamentet för att exempelvis öka klyftorna. Man skall se till att de som har det gott ställt får ännu starkare drivkrafter och att de som har det lite sämre ställt får svagare. Man skall göra det genom att försämra a-kassan, genom att försämra sjukförsäkringen, genom att försämra sådant som är ett rimligt skydd för vanliga löntagare. Det är det Tobisson menar med strukturreformer. Det var det man försökte sig på i Sverige. Det var det som gick så snett. Nu kommer jobben i Europa, och det är jobb som växer fram efter det att vi börjat samarbeta om en jobbpolitik. Allt som föreslås i Europa tycker vi inte är bra. Men det är ju det som finessen med samarbetet. Vi kan ju faktiskt i den här församlingen, själva i Sverige, bedöma vad vi vill göra av det som vi i Europa diskuterar. Vi har vår tradition. Vi är framgångsrika. Vi har både bevarat den sociala tryggheten i Sverige och är på väg att klara jobben. Dessutom har vi reparerat ekonomin efter Tobisson. Varför, Lars Tobisson, skall vi överge det? Bara för att ni skall få chansen att i Europaparlamentet driva en politik som ökar klyftorna igen? Nej, valet handlar om samma sak i Europaparlamentet som här hemma i Sverige. Det är moderaternas politik eller socialdemokraternas. Jag tror att svenska folket där har valt vilken väg som ger störst trygghet och utvecklingsmöjligheter för alla.

Herr talman! Jag är överens med Göran Persson om att vi skall försöka förhindra att högern får för stort inflytande både i den svenska riksdagen och i EU-parlamentet. Men vi måste också förhindra att socialdemokraterna glider i väg högerut och överger sin traditionella alliansfrihet. Jag är inte nöjd med det svar som jag har fått av Göran Persson. Jag vill ha besked: Hur tänker Göran Persson agera på toppmötet i Köln? Det finns ett förslag från ordförandelandet Tyskland. Det förslaget går ut på att man vill ge en gemensam europeisk säkerhets och försvarsstrategi till EU, och för det behövs också uppbackning av en trovärdig militär kapacitet. Så är förslaget utformat. Den här militära kapaciteten skall naturligtvis inte användas internt utan vid kriser och konflikter utanför, som t.ex. den i Kosovo. Kan det då tänkas att just det som nu pågår i Kosovo utgör denna militära kapacitet, dvs. bombningar? Om Sverige går med i en organisation som har en gemensam utrikes och säkerhetspolitik, en gemensam kapacitet att planera och utföra militära insatser, så kan vi rimligen inte med bibehållen trovärdighet påstå att vi är ett alliansfritt land. Om vi är med och organiserar, planerar och finansierar dessa uppdrag, kan vi väl inte med trovärdighet påstå att vi är ett alliansfritt land? Jag vill att denna fråga reds ut, Göran Persson. Jag tycker att Göran Persson är skyldig att i denna debatt upplysa det svenska folket om hur ni ser på denna fråga. Det är ett tricksande och ett knixande. Jag håller med Birger Schlaug om det. Och det är en förvillelse i begreppen. Skall vi lägga ned VEU, eller skall vi ta in det i EU? Ja, nu läggs VEU ned, men vi bygger upp samma sak i EU. Jag såg att Anna Lindh just hade uttalat detta. Detta är en fråga om ord och skrivningar. Men verkligheten, Göran Persson, är att det sker ett möte i Köln. Jag vill ha ett svar, Göran

Fru talman! Jag har redan talat om den svenska regeringens linje. Jag skall illustrera vad Gudrun Schyman driver kampanj omkring. Det är 70 personer som man diskuterar som behövs för att planera exempelvis minröjning, så att barn inte får benen bortsprängda, utbilda poliser och gränsvakter. I det svenska högkvarteret sitter 600 personer. I Natos högkvarter sitter 13 000 personer. Det är relationerna, och det är det som vi diskuterar. Vi har aldrig någonsin i Sverige haft någonting emot att delta i internationell krishantering. Det har varit en del av vår utrikespolitiska profil. Vi har varit stolta över svenskar som med FN-stadgan som grund har stått ute i världen och hävdat frihet och demokrati. Nu är det en valrörelse, och då drar sig inte Vänsterpartiet, och tyvärr inte heller Miljöpartiet, för att använda denna diskussion i EU för att misstänkliggöra den svenska alliansfriheten. Gudrun Schyman skall svara på en annan fråga. Varför är det ett motiv för Vänsterpartiet att lämna EU? Hur kan man se en sådan sak framför sig, när vi om tio år kanske har ett läge då bara Sverige och Ryssland står utanför? Är det en bra vision för Sverige, Gudrun Schyman? Hur stämmer det med resonemanget om attackerna på den svenska alliansfriheten? Det finns historiska paralleller, Gudrun Schyman, att göra också om försvars och säkerhetspolitik. Förklara visionerna att Sverige tillsammans med Ryssland i praktiken är de enda i vårt närområde som skall stå utanför och varför det är bra för Sverige.
Herr talman! Tiden är kort, och jag tänker inte lämna frågan om alliansfriheten. Det är ett väl känt debattknep att komma ifrån en svår fråga genom att ta upp en annan. Men jag tänker hänga kvar vid den. Göran Persson säger att det är vi som hotar alliansfriheten genom att ställa dessa obehagliga frågor. Det som hotar alliansfriheten är Socialdemokraternas glidande hållning. Jag tycker att det finns en bra debattartikel på DN Debatt i dag som är skriven av en socialdemokrat som undrar varför regeringen så hukar. Kan det möjligen bero på att lojaliteten med EU:s medlemsländer är det som stör? Det måste gå att få ett svar på dessa frågor, Göran Persson. Kommer regeringen att lägga in sitt veto mot att EU utvecklas till en organisation som har en gemensam utrikes och försvarspolitik, en gemensam säkerhetspolitik med en militär kapacitet och dessutom långtgående planer på att ha ett gemensamt och utvidgat samarbete vad gäller försvarsindustrin? Detta rimmar inte med svensk alliansfrihet, och denna fråga måste diskuteras bland det svenska folket. Det är ju vi medborgare som skall diskutera en sådan här stor förändring i Sveriges hållning i utrikespolitiken. Det är ju inte bara en fråga för regeringen, utan vi är fler som skall delta i den debatten. Detta är en brist i regeringens förhållande till svenska folket när det gäller EU-politiken. Regeringen för inte ut de viktiga och stora frågorna. Regeringen gömmer sig bakom luddiga formuleringar. En militär kapacitet skall kunna användas. Skall vi vara med och planera den, organisera den och finansiera den? Och på vems mandat skall man agera? Är det OSSE:s mandat, eller är det FN:s mandat i enlighet med FN-stadgans tanke, tror jag Anna Lindh har sagt? Vad innebär det? Vem skall dela ut mandaten? Var finns den folkliga förankringen? Var ligger själva lojaliteten i detta? Den svenska alliansfriheten kräver en öppen debatt, Göran

Herr talman! Jag tror att jag har svarat tre gånger på vad det handlar om och gett exemplen vad gäller krishantering. Sådant gör vi, sådant har vi gjort, och sådant kommer vi att göra. Att ta detta till intäkt för att misstänkliggöra alliansfriheten är att gå väldigt långt. Jag ställde den mycket enkla frågan till Gudrun Schyman, som jag också ställde i mitt inledningsanförande, som gäller ert alternativ till detta. Vi står för detta. Vi kommer att vara med om en europeisk krishantering, men vi sviker inte alliansfriheten. Men ni som säger nej till EU och skall ställa er utanför och skall driva den utrikespolitiken, vad har ni för vision när Estland är med, när Lettland är med, när Litauen är med, när Polen är med, när Danmark är med, när Finland är med och när kanske också Norge är med i framtiden? Skall vi ensamma tillsammans med Ryssland, Gudrun Schyman, stå utanför Europeiska unionen? Är det bra för Sverige? Vilka signaler skickar detta? När alla de som hade chansen att lämna det gamla Sovjetimperiets förfall nu söker sig in i EU, då säger det svenska vänsterpartiet: Låt oss gå ur och i praktiken tillsammans med Ryssland ensamma stå utanför. Alliansfriheten, den står vi för, men vad står

Herr talman! Göran Persson talade väldigt väl om sin vilja att återförena Europa. Jag skulle vilja ställa en fråga till Göran Persson. Borde han inte fundera på om han inte skapar nygamla klyftor i samhället när han talar om ett löntagarnas Europa? Ett löntagarnas Europa blir ju ett Europa bara för vissa. Det är ganska många, Göran Persson, som i dag inte är löntagare i Europa. Vi har över 16 miljoner som är arbetslösa och väldigt många pensionärer. Många har aldrig varit löntagare. Vi kristdemokrater talar hellre om ett familjernas och ett medborgarnas Europa. Är det inte så, Göran Persson, att man skapar onödiga klyftor när man talar om löntagarnas Europa? Annars är arbetslösheten Europas internt allra största problem. EU:s sysselsättningspakt sägs ju vara ett verk av Göran Persson närmast och den svenska socialdemokratin. Det må så vara. Men tänker Göran Persson följa de rekommendationer som EU kommissionen och så småningom rådet kommer att ställa sig bakom för att skapa ökad sysselsättning den här gången, om strukturella reformer på arbetsmarknaden, reformer för en bättre lönebildning, lägre skatt på arbete och företagare? Det är ju detta som alla oberoende bedömare nu säger krävs om det inte skall gå så att Riksbanken, centralbanken, kommer att börja tvingas höja räntan när flaskhalsproblemen och överhettningsproblemen sätter in. Göran Persson, vi kristdemokrater bejakar EU:s sysselsättningspakt, men vi väntar fortfarande, efter fyra och ett halvt år, på att den svenska regeringen skall följa upp med en ny företagarvänlig svensk näringspolitik som svarar upp mot en offensiv EU politik på detta område.

Herr talman! Frågan om EU:s krishanteringsförmåga samt Petersbergsuppgifterna och dithörande frågor kommer, efter vad jag begriper, att diskuteras i Köln. Vi är väldigt tydliga när det gäller det militära försvaret; jag har tidigare redovisat det. Vi har ju tre oavvisliga krav när det gäller stärkandet av krishanteringen: för det första att nuvarande och blivande EU medlemmar skall kunna vara militärt alliansfria, för det andra att varje land skall vara förbehållet rätten att självt avgöra om nationella militära styrkor skall användas och för det tredje att mandatet för insatsen skall komma från FN eller OSSE. Jag tror att regeringen har ungefär den ståndpunkten. Men då, herr talman, är det fullständigt obegripligt att regeringen kan samarbeta med de här två andra som för ett resonemang som fullständigt går stick i stäv med den syn på krishantering och ett gemensamt ansvar i Europa som vi har. Det är fullständigt obegripligt. Hur kan regeringen vara med om och ta beslut i regeringsarbetet som gäller ekonomiska frågor och andra frågor som påverkar det svenska sättet att förhålla sig till det här arbetet i EU? När budgeten var uppe hade vi en diskussion där Birger Schlaug helt plötsligt hoppade upp och talade om att han hade inlagt ett veto när det gällde utformandet av den svenska försvars och säkerhetspolitiken i budgetsammanhang och i någon form av överläggningar. Jag blir då väldigt orolig och frågar statsministern: Är det så? Har Birger Schlaug något som helst inflytande på frågan? Jag skall ställa samma fråga igen till statsministern: Har Gudrun Schyman och Birger Schlaug i arbetet något som helst inflytande på svensk försvarsoch säkerhetspolitik, även den som kommer att föras i EU - när nu statsministern har slutat lukta på blommorna?

Herr talman! Detta är en replik på Göran Persson. Men först vill jag säga att jag tycker att Göran Persson är mycket bra när han tar itu med sina stödpartier och klart och tydligt argumenterar för europeisk samverkan och reder ut detta med försvarsfrågan t.ex. Jag tycker att regeringens position är mycket bra. Den ligger Folkpartiet mycket nära. Folkpartiet vill inte, vad Birger Schlaug än säger, att EU skall militariseras. Vi har helt andra visioner för Europas säkerhetspolitiska utveckling. Däremot är det bra att EU har en, kan man kalla det, fredskår som snabbt kan vara på plats vid en naturkatastrof eller när det behövs en fredsbevarande insats. Det här att Göran Persson tar itu med sina stödpartier illustrerar också problemet att regeringen sitter fast, för det är ju ändå dem man måste lita på. När Göran Persson talar om att jobben nu kommer glömmer han bort att jobben inte kommer i tillräcklig takt och att jobben kommer mest i de länder där man följer EU:s rekommendationer om skattesänkningar t.ex. där de sänkningarna är mest strategiska. Det kan inte regeringen göra därför att man är beroende av På samma sätt sitter man fast genom att man har så många EU-motståndare i sina led. Man vågar inte ge EU överstatliga befogenheter ens där detta är starkt motiverat. Jag tänker på miljöområdet. EU har ju globalt drivit en mycket bra kamp mot koldioxiden. För att EU självt, visade det ju sig för några veckor sedan, på nytt, skall nå de mål som krävs måste nya tag till. Men Sverige arbetar mot en europeisk koldioxidavgift, vilket jag tycker är mycket beklagligt.

Herr talman! Sverige kanske jobbar mot en koldioxidavgift på överstatlig nivå. Får Folkpartiet styra jobbar man också mot ett hormonförbud. Det är lite tragiskt. Detta med militariseringen reduceras väldigt snabbt här. Jag tror att man skulle skratta ute i Europa i övrigt. Nu handlar det ju bara om minröjning och naturkatastrofer. Kom igen nu för jösse namn! Om ni går ut och säger det i Tyskland, Frankrike och England kommer man att skratta åt er. Lägg av! Det handlar ju om att ha en militär kapacitet. Lennart Daléus var inne på någonting intressant, att det är under FN-mandat som den här militära kapaciteten skall användas. Då måste jag ställa en fråga till Göran Persson: Är man alliansfri om man ingår i en union som säger sig vilja använda och kunna använda militära medel utan FN-mandat? Är man alltså alliansfri då? Det är nämligen det förslaget som ligger inför Kölnmötet. Dessutom skulle jag väldigt gärna vilja ha svar på nästa fråga: Är man alliansfri om man använder sin militära kapacitet utan FN-mandat, Göran Persson? Om man skall ha den rätten, om det skrivs in, är det som är aktuellt. Sedan skulle jag vilja ha svar på en fråga till. Det räcker med ett ja eller ett nej. Stöder den svenska regeringen Solana som EU:s utrikes och säkerhetspolitiske talesman - i dag generalsekreterare i Nato, i morgon vår företrädare i EU? Stöder alltså verkligen regeringen det? Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan.

Herr talman! Först kort om alliansfriheten: De beslut som i framtiden skall tas i EU om dessa krishanteringsinsatser skall vara enhälliga. Där har vi i varje läge vetorätt. Dessutom finns det en opt outmöjlighet; vi behöver inte vara med om vi inte vill. Vidare skall det ske inom FN-stadgans ram, helt i linje med vad vi alltid har hävdat varit svensk aktiv internationell neutralitetspolitik - där står vi - och den skall inte misstänkliggöras ens av en miljöpartist.
Herr talman! Det här blir spännande i Köln. Är det så att Göran Persson här inför de folkvalda och inför TV-tittarna säger att den svenska regeringen kommer att lägga in ett veto om det är så att i det beslut som skall tas i Köln ingår att EU:s militära kapacitet skall kunna användas utan FN-mandat? Är det så? Dessutom vill jag för tredje gången ha ett svar på frågan: Ställer sig den svenska regeringen bakom att den nuvarande generalsekreteraren i Nato skall företräda EU i utrikespolitiska och säkerhetspolitiska frågor? Skall alltså svenska folket vakna upp på lördag och finna detta? Det vore väl sjutton om vi folkvalda inte skulle kunna få ett besked i Sveriges riksdag. Kan vi inte få ett svar? Ställer sig regeringen bakom Solana?
Herr talman! Vad gäller detta med att utse folk till olika poster går det till så, Birger, att det sker efter en förhandling mellan de olika länderna. Jag kommer i eftermiddag att samråda med mina kolleger i de alliansfria staterna i namnfrågan. Javier Solana är en utmärkt kandidat på många sätt. Han är en god socialdemokrat och en tidigare stark Natokritiker, så vi har olika karriärer här i livet. Jag tror att Solana kan bli en bra företrädare för EU. Men jag vill också stämma av med Finland, Österrike och Irland.

Herr talman! Jag vill understryka att vi moderater är för ett starkt men begränsat samarbete i EU. Viktiga områden är det vi har försökt diskutera här - den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, den gemensamma marknaden, den gemensamma valutan och samverkan mot gränsöverskridande störningar som miljöföroreningar samt brott och knark. Jag kan inte förstå varför Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som ändå säger sig sluta upp bakom ansträngningar för att t.ex. förbättra miljön, väljer att ställa sig utanför den organisation där detta arbete kan bedrivas. Vi vill däremot inte att EU skall reglera arbetstider eller vad vi får se på TV, samordna familjepolitiken, allt sådant som svenska vänsterpolitiker, inklusive socialdemokrater, har röstat för i Europaparlamentet men som vi moderater menar att vi sköter bättre själva här hemma. Vad gäller euron, som socialdemokraterna inte vill beröra i denna valrörelse, är det ekonomiskt mindre krävande att delta i valutasamarbetet än att stå vid sidan av. Sveriges utanförskap väcker misstanken att vi håller öppet för att återgå till inflations och devalveringspolitik. Politiskt förlorar vi inflytande även på andra områden än det ekonomiska. Hur skall Sverige t.ex. kunna leda EU våren 2001 om vi tar avstånd från ett så viktigt inslag i samarbetet som den gemensamma valutan? Finland, som kom med i EU samma dag som Sverige, har på ett helt annat sätt satsat på samarbetet. Resultatet har blivit bättre tillväxt och snabbare sjunkande arbetslöshet. Finland har på kort tid passerat Sverige i välstånd. Trots sämre utgångsläge har vårt grannland fullt ut kvalificerat sig för euron redan från starten, och därmed är Finlands ställning i EU betydligt starkare, vilket kommer att visa sig under deras ordförandeperiod till hösten. Apropå sysselsättningspolitiken hade beslut fattats om EU:s viktigaste bidrag, den gemensamma marknaden och den gemensamma valutan, redan innan vi kom med. EU hade också börjat anta sina rekommendationer för den sysselsättningspolitik som medlemsländerna svarar för på det nationella planet. Upprepade gånger har man sedan rekommenderat bl.a. skattesänkningar och avregleringar på arbetsmarknaden. Den svenska regeringen har röstat för de åtgärderna vid EU-möten. Det kommer att ske nu i slutet på veckan också, för ett av de tre inslag som finns i den blivande sysselsättningspakten är just åtgärder mot strukturfelen av det slag som jag nämnde och som behöver mötas med skattesänkningar och avregleringar. Men det händer ingenting i praktiken här hemma. Den nye finansministern fortsätter att driva skatteförhandlingarna med övriga partier med snigelfart. Det senaste budet är att socialdemokraterna skall försöka inta en egen ståndpunkt. Det kan vara på tiden. Regeringens sedan länge utlovade förslag om arbetsrätten har skjutits till hösten. Det är väl tveksamt om det kommer då, eftersom den av riksdagen beställda ändringen av turordningsreglerna inte blir klar förrän nästa år. Vill man göra EU till en union för företagande som kan ge fler jobb, skall man rösta på moderata kandidater, inte på partier som i stället förordar AMS-politik på en högre nivå. Göran Persson har varit inne på att rödgröna regeringar för närvarande dominerar i Europa. Därmed har de majoriteten i ministerrådet. Men det nya Europaparlamentet får ökat medinflytande. Den som vill skapa en motvikt mot socialism, mot centralstyrning och byråkrati, röstar in moderata ledamöter för att få till stånd en borgerlig majoritet i Europaparlamentet.

Herr talman! Jag skulle vilja ha ett svar på en fråga. Moderaterna och även socialdemokraterna är positiva till att unionen skall få någon sorts militär kapacitet. Hur långt det skall gå är ni åtminstone verbalt osams om. Vilken blir nästa union med militär kapacitet i världen? Arabstaterna? Vilka? Vilka fler blir det? Vad händer när dessa intressen krockar? Det är detta som är det stora dilemmat med militariseringen av EU. Det är inte öst och väst, utan det är nord och syd. Det är därför vi i Miljöpartiet motsätter oss varje steg till militarisering, varje steg på det som faktiskt i realiteten utvecklas till en ny superstat. När det gäller sysselsättningspakten talar socialdemokraterna hemskt gärna om sysselsättningspakten i Cardiff. Och jag förstår att moderaterna egentligen skulle kunna vara ganska nöjda. Är ni inte det? Vad står det egentligen i den? Jag har mött många socialdemokrater på gator och torg ute som talar om Cardiff och sysselsättningspakten. Men det som står där måste väl tilltala Lars Tobisson och moderaterna. Det står att det är för höga bidragsnivåer, för stor gemensam sektor, fler och högre avgifter i sjuk och hälsovården som man vill tvinga ned. Urholka arbetsrätten, kräver man. Nej till arbetstidsförkortning. Det måste väl ligga helt i moderaternas linje. Men vad jag inte kan förstå, Lars Tobisson, är hur socialdemokraterna i Sverige på gator och torg talar så vackert om denna sysselsättningspakt.

Herr talman! Jag är lite förvånad över att Birger Schlaug finner människor ute på torgen som talar om beslutet i Cardiff. Jag tror inte att det är så väl känt i vanliga fall. Vad jag har formulerat som kritik mot socialdemokraterna är framför allt att de i beslut i EU medverkar till att ta fram rekommendationer, allt i enlighet med vad de har byggt upp i form av sysselsättningskapitel i fördraget, som man sedan inte efterlever. Jag menar att just de punkter som Birger Schlaug räknar upp mycket väl borde efterlevas av den svenska regeringen. Jag tycker att det är ett dubbelspel. Är det så att man är mot det här, som också Birger Schlaug är, borde man ge uttryck för det i samband med att diskussionerna förs inom EU. Jag måste säga att Miljöpartiet liksom Vänsterpartiet tar i något alldeles förfärligt när de talar om militärallians och att här är man på väg att skapa en Europaarmé. Vad man kan tala om skall bli fallet med de förändringar som förestår är att vi skapar en fredsallians. Det är någonting helt annat. Krishanteringen flyttar från Västeuropeiska unionen in i EU. Det tycker jag är en alldeles riktig utveckling. Nato är Europas försvarsordning, men inte ens Nato har en armé. Så talet om att vi är på väg in i en situation där vi militariserar EU förstår jag inte. Det stämmer inte med verkligheten. Det är bara ägnat att skrämma inför det val som nu förestår.
Herr talman! Nu skall det bli en fredsallians. Det brukar alltid heta så. Går man tillbaka till historien är det alltid fredsallianser man bygger, väldigt sällan krigsallianser. Problemen när man bygger unioner med militär kapacitet och när andra unioner med annan militär kapacitet byggs upp kommer när dessa krockar. Jag skulle vilja ställa en väldigt enkel och rak fråga till Lars Tobisson, samma fråga som jag ställde till Göran Persson men som jag inte riktigt fick svar på: Är man alliansfri, Lars Tobisson, om man ingår i en union som säger sig kunna använda militära medel utan FN-mandat? Tycker du att man kan säga att vi är alliansfria då? Ett ja eller nej räcker.

Herr talman! Jag upprepar att jag ser EU som en fredsallians. I den alliansen menar jag att Sverige skall ingå. Däri kommer att ingå även att bedriva krishantering i Europa. Jag tycker att det är påfallande att de partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som vill att Sverige skall utträda ur EU, att EU egentligen inte skall finnas och som vill lägga hinder för att de gamla kommuniststaterna i östra och centrala Europa ens skall komma med som medlemmar, driver den här skräckpropagandan. Vi får se vad som händer när man verkligen uppnår det här resultatet, att man inte har något europeiskt samarbete, när man i nationell isolering drar sig tillbaka och tycker sig vara själv nog. Det är fallet med länderna i gamla Jugoslavien, med de flesta av dem. De har intagit den ståndpunkten. Där inträffar det krigshandlingar mot de egna medborgarna. Där bedrivs det etnisk rensning. Det fanns förutsättningar för det här i de baltiska staterna också. Men där har man på ett helt annat sätt inriktat sig på att komma med i EU, att komma med i den försvarsordning som Nato innebär. Det betyder att de har byggt upp rättsstater. De försöker värna de mänskliga rättigheterna. Där bedrivs inte etnisk rensning. Konsekvensen är att det är genom att gå samman i en fredsallians som man verkligen kan trygga frihet och samarbete i Europa, inte genom att bedriva den skräckpropaganda som Birger Schlaug står för.

Herr talman! Jag vet att statsministern inte har någon talartid kvar. Jag skall i stället koncentrera mig på högerns representant Lars Tobisson. Jag har inte hört honom till oss som är emot ett medlemskap i EU - vi som är fortsatt kritiska och inte vill ha mer av överstatlighet och som inte vill ha gemensam valuta och gemensam utrikes och säkerhetspolitik - här säga att vi skall stanna hemma. Det är annars vad Staffan Burenstam-Linder, som står överst på moderaternas lista till Europaparlamentet, säger när han är ute på gator och torg. Jag tycker att det vore bra om Lars Tobisson här tog tillfället i akt att gå upp i talarstolen och säga att detta inte är någon bra rekommendation. Det skulle naturligtvis försvaga och urholka demokratin och representativiteten, om vi fick ett så eländigt resultat att alla de som är kritiska och inte tycker likadant som moderaterna skulle stanna hemma och låta bli att rösta. Jag skulle välkomna ett sådant klargörande från Jag tror faktiskt att det är en mycket medveten hållning när högern utmålar oss EU-kritiker som isolationister som inte vill samarbeta och som egentligen skulle vilja stänga våra gränser och kanske kriga lite grann med varandra inbördes. Norge är ett land som står utanför EU. Det valde i en folkomröstning på mycket demokratiska grunder att säga nej till den europeiska unionen. Jag kan inte se att norrmännen på något sätt har isolerat sig från omvärlden. De är naturligtvis med och samarbetar. Det går alldeles utmärkt för dem. De har väl inte heller tänkt ansluta sig till den ekonomiska och monetära unionen. Det går bra för dem ändå. Man kan faktiskt förhålla sig på olika sätt i det internationella samarbetet. Man kan välja mellanstatlighet för att delta i minröjning, utbilda poliser och delta i ett ekonomiskt, kulturellt och socialt samarbete, men då gör man det med respekt för varje lands självbestämmande. Detta är demokrati. Det är demokratisynen som är avgörande, och det handlar verkligen om människosyn. Skall vi respektera varje människas lika värde skall vi också ge människor möjlighet att delta.

Fru talman! Jag har verkligen inte uppmanat till röstskolk, och jag har inte heller hört någon annan moderat göra det. Vad jag har gjort och vad jag sade här i debatten är att jag har förundrat mig över vad som driver EU-motståndare att sitta i Europaparlamentet, där man ju arbetar för att utveckla det europeiska samarbetet. De skulle ju i stället kunna verka här i Sverige, kanske i riksdagen, för målet att avveckla Sveriges medverkan i samarbetet och motverka det som kan gagna miljöarbete och fredsarbete ute i Europa. Vi har naturligtvis varnat dem som är för samarbete för att rösta på Gudrun Schymans lista till Europaparlamentet men också på sådana partisedlar som innehåller både anhängare och motståndare. Även om man personröstar på en anhängare kan man med sin valhandling hjälpa till att föra in en motståndare i parlamentet. Jag tycker att det är saker som var och en skall betänka införa det här valet. Vill man satsa på det europeiska samarbetet och därmed på freds och miljöarbete i Europa, skall man undvika att rösta på något annat än ett parti där man verkligen är säker på att alla tycker detsamma och driver samma slags arbete.
Fru talman! Jag skall tala om för Lars Tobisson att vi sätter oss i EU-parlamentet av precis samma skäl som moderaterna sitter i landstingen runtom i Sverige och arbetar för sina politiska idéer. Ni vill lägga ned landstingen, men ni skulle väl aldrig drömma om att inte ställa upp i landstingsvalen. Det är klart att ni vill vara där och påverka och förändra, och det är klart att vi vill vara med i Europaparlamentet och påverka och förändra, ta reda på vad våra skattepengar används till, försöka avslöja fifflet, fufflet och båget och försöka se till att ni som är EU-parlamentariker - inte Lars Tobisson, men hans kolleger - inte snor åt sig en massa pengar och sätter in på bankkonton i Schweiz. Vi har all anledning att finnas i Europaparlamentet för att demokratisera, för att öppna upp och för att föra fram den stora opposition som föreligger i Sverige mot det överstatliga och odemokratiska samarbetssätt som finns.

Fru talman! Vi moderater är emot landstingen som beslutsinstans, och vi vill flytta ned besluten på kommunal nivå, men vi är inte emot den vårdverksamhet som bedrivs där. Tvärtom tror vi att den kan ordnas effektivare med de metoder som vi moderater föreslår. Men det är ofrånkomligt att Vänsterpartiet och Gudrun Schyman är emot tanken på ett europeiskt samarbete när det gäller även sådant som miljöfrågor. När Vänstern tar sig in i Europaparlamentet jobbar man inte med sådant som man prioriterar särskilt högt, och man satsar inte på frågor som kan leda utvecklingen framåt och där de gemensamma besluten kan göra någon nytta.

Fru talman! Jag har tittat i Vänsterpartiets EU politiska program, där man säger att efter murens fall 1989 behärskar den internationella kapitalismen Europa och nästan hela världen. Man uttalar att storföretagens marknadsdominans och ekonomiska maktställning ytterligare stärks av EU:s expansion i Östeuropa. Man säger också att man inte ser något egenvärde i att EU utvidgas med flera länder. Några av oss tycker att det är viktigt att åstadkomma det som kallas östutvidgningen, alltså att låta fler länder, inte minst från f.d. Sovjetunionen, få möjlighet att komma med i den utveckling som kan äga rum inom ramen för EU ekonomiskt, demokratiskt och på många andra sätt. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det nu är med Vänsterpartiets syn på de här ländernas möjligheter att vara med i EU, hur man ser på östutvidgningen. Framför allt har jag svårt att tro att Vänsterpartiet skulle vilja vara med om att länder från f.d. Sovjetunionen som vill komma med i EU över huvud taget skall få den möjligheten. Den verkliga gåtan i det perspektivet uppstår när man vet att Vänsterpartiet vill att Sverige skall lämna EU. Jag tycker därför att det vore bra om Gudrun Schyman kunde klargöra Vänsterpartiets inställning till östutvidgningen. Tycker man att länderna i det forna Sovjetunionen skall få möjligheter att komma med i EU, eller har man ett dåligt samvete för sitt tidigare agerande som gör att man vill att Sverige skall gå ur men andra länder skall komma in?

Fru talman! Jag skall svara Lennart Daléus. Självklart skall de länder som ansöker om medlemskap också få bli medlemmar. Självklart skall de länder som efter en demokratisk process har fattat ett majoritetsbeslut om att gå med, som vi har gjort här i Sverige, också göra det. De skall bli behandlade väl, utan att bli diskriminerade.

Fru talman! Jag vet att Gudrun Schyman inte har någon talartid kvar, men konstaterandet blir ändå att Gudrun Schyman uppenbarligen inte talar om att de här länderna kan ha nytta av att bli delaktiga i ett gemensamt arbete i Europa. Det är bokstavligt talat lite mer med vänsterhanden som Gudrun Schyman indikerar: Nja, intar de en sådan ställning, får de komma in. Vi skall inte på något sätt förhindra det. De länderna måste ha svårt att förstå Vänsterpartiets inställning till det svenska medlemskapet. Vänsterpartiet menar att man kanske skall låta andra länder få komma med i EU, om de fattar ett demokratiskt beslut om det. Men Sverige skall lämna delaktigheten i det fredsprojekt som EU är och det demokratiska arbete som bedrivs där. Fru talman! Det blir omöjligt för en iakttagare att begripa vad Vänsterpartiet menar. Vad vi menar är dock tydligt. Vi vill att Sverige skall vara med i EU. Vi vill att Sverige skall se till att EU förnyas, förbättras och rentav saneras, på de områden där en sanering behövs. Det är vad man lägger en röst på, om man röstar på Centerpartiet. Då lägger man en röst på ett parti som vill vara med i EU, förändra, förbättra och förnya EU, som vill vara med i det demokratiska fredsprojektet.

Fru talman! Jag saknar solidariteten i Vänsterpartiet. Man talar om att vi betalar för mycket till EU. Men de pengarna går ju till länder som för inte så många år sedan var diktaturer: Portugal, Spanien, Grekland. De pengarna är framför allt ett uttryck för solidaritet. Nu ropas det på nej och veto. Men vad vill Vänsterpartiet göra i stället? Vi ser ju hur verkligheten ser ut. Människorätten kränks. Vilka metoder kan vi fundera ut för att komma de människor till hjälp som behöver vår hjälp? Det är inte bara att ropa på nej och veto och säga att vi skall behålla pengarna här hemma. Vi skall solidariskt med andra människor på klotet försöka bygga en bättre värld. Då behövs samarbete. Jag hade önskat nej, veton och protester mot den regeringspolitik som Vänsterpartiet understöder, som innebär en ogenerös flyktingpolitik och ett machetehugg mot det svenska biståndet. Det senare är ett uttryck som använts i ett tjänsteutlåtande av en tjänsteman på Sida. När frågorna om praktisk solidaritet har varit uppe har vi minsann inte sett de karska tagen från Vänsterpartiet. Jag håller fast vid att Vänsterpartiet genom sitt agerande i det europeiska sammanhanget är isolationistiskt, nationalistiskt och osolidariskt.

Fru talman! När man lyssnar på debatten om EU:s säkerhetspolitiska dimension får man en känsla av att det är fult och illegitimt att syssla med den. Faktum är att det pågår en bestialisk folkfördrivning i Europa i dag. Uppemot en halv miljon människor, kanske ännu fler, fördrivs från sina hem. Flyktingströmmar rör sig. Det är självklart att vi måste diskutera hur EU skall möta de problemen. Samarbetet inom utrikes och säkerhetspolitiken måste förstärkas för att vi skall kunna möta kommande konflikter och krig i vårt närområde. Vi kristdemokrater anser att EU i första hand skall arbeta genom en tidig och preventiv diplomati och humanitära insatser. I andra hand skall EU arbeta även med fredsbevarande och fredsframtvingande medel, på uppdrag av FN eller OSSE. Till Birger Schlaug vill jag säga att varken Anders Wijkman eller Kristdemokraterna vill ha en ömsesidig försvarsgaranti eller en gemensam armé. Vi kristdemokrater hävdar bestämt att ett försvarssamarbete skall ske på mellanstatlig nivå. Inget medlemsland skall tvingas att åta sig förpliktelser om ömsesidiga försvarsgarantier. Det skulle vara intressant och bra om Lars Leijonborg senare i debatten kunde reda ut de något motstridiga budskap som er toppkandidat har gett uttryck för i den gångna veckan. Budskapet var att ett svenskt Natomedlemskap på något sätt skulle kunna förenas med alliansfrihet. Vi anser att Sverige inom Schengensamarbetet skall verka för en generös flyktingpolitik genom att påverka andra av EU:s medlemsländer att ta ett ökat flyktingansvar och medverka till att flyktingströmmarna fördelas bättre. Vi anser att minimikriterier för asylprövning skall införas. Men vi kan inte acceptera en framtida gemensam flyktingpolitik om den hindrar oss från att ha en generös nationell hållning till flyktingmottagandet. Den inre marknaden ger många fördelar för oss som konsumenter. Den fria rörligheten är bra på många sätt. Men den behöver kompletteras med starkare konsumentskydd och en höjd kvalitetsstandard på de varor som framför allt i och med utvidgningen kommer att säljas över hela Europa. Konsumenterna skall kunna ställa krav på en uttömmande märkning som anger innehåll, produktionssätt, ursprungsland osv. Speciellt gäller det livsmedel, läkemedel och hushållskemikalier. De långa transporter som den inre marknaden ger upphov till gör att Sverige måste driva på för högre djurskyddskrav. Vi anser t.ex. att de exportbidrag som nu betalas ut för transporter av levande djur helt enkelt bör upphöra. Sverige skall också, på etiska grunder, kräva ett förbud mot kosmetikatester på djur inom EU. I mitt inledningsanförande var jag inne på jordbrukspolitiken. Vi menar att den måste ses som en del av den inre marknaden, där konkurrens på lika villkor skall gälla mellan de olika medlemsländerna. Hotet kommer inte i första hand från EU, utan från den svenska politiken. Den svenska regeringen har hittills hårdnackat vägrat att lyfta av den tyngande skatteryggsäcken och ge konkurrensneutralitet åt det svenska jordbruket och den svenska åkerinäringen, för att nämna två av de allra mest konkurrensutsatta näringarna. Det hade varit bra om Göran Persson här i dag hade haft tid och möjlighet att ge besked i den viktiga frågan inför EU-valet. När kommer regeringen att se till att EU-medlemskapet blir en tillgång och inte en konkurrensnackdel för svenska bönder, åkerianställda och glesbygdsbor? Fru talman! EU har redan gjort mycket för jämställdheten. Nu gäller det för oss att arbeta mot underrepresentationen av kvinnor i de beslutsfattande församlingarna inom EU. Den innebär en allvarlig förlust av kompetens, värderingar och kreativitet. Kristdemokraternas lista upptar lika många kvinnor som män, som också vill jobba aktivt för ett mer jämställt Det krävs också mer öppenhet för att ge medborgarna större insyn i EU-samarbetet. Meddelarfrihet och offentlighetsprincip bör införas inom hela EU Vi kristdemokrater är ett Europaparti. Men vi är starkt kritiska till mycket inom EU. Det vill vi ändra på. Vi kämpade länge för att ta oss in i Sveriges riksdag. På samma sätt är det viktigt att finnas med en stark grupp i Europaparlamentet. Vi vill arbeta för att stärka Europas roll i den globala ekonomin. Det behövs klara spelregler på internationell nivå, för att skydda människovärdet, den fysiska miljön och den kulturella mångfalden. I dagens värld är det svårt för ett litet land att klara av det på egen hand. Genom EU blir möjligheten många gånger större. Jag såg Nelson Mandela gå och rösta i morse, på TV. Det var det andra fria valet i Sydafrika. Det är värt att gå och rösta den 13 juni. Jag tycker att du skall utnyttja den möjligheten, som fortfarande förvägras miljoner människor på vår jord.

Fru talman! Jag har inte många sekunder kvar. Är det ett löfte från Kristdemokraterna att om det nu kommer in några kristdemokrater från Sverige i EU parlamentet kommer dessa att rösta tillsammans med den gröna gruppen, dvs. tillsammans med miljöpartisterna, när det gäller meddelarfrihet? Kristdemokraterna i EU-parlamentet driver ju inte den frågan. Är det också ett löfte från Mats Odell att ni skall rösta med den gröna gruppen om att ta bort bidragen för djurtransporter? Kristdemokraterna i EU driver ju inte den frågan, utan det är den gröna gruppen som gör det. Dessutom vill jag bara kort höra om Mats Odell håller fast vid sitt inledningsanförande. Där sade han att Kristdemokraterna anser att man skall se till att de som kommer in i EU-parlamentet står för de värderingar man själv har. Ettan på Kristdemokraternas lista Anders Wijkman säger ja till EMU och har uttryckt mycket stor förståelse för utvecklingen av en gemensam försvarspolitik på sikt. Om man inte delar den uppfattningen bör man alltså inte rösta på Kristdemokraterna, enligt Mats Odells egen logik. Jag tycker att det är en bra logik.

Fru talman! Först vill jag säga till Birger Schlaug att jag tycker att självsäkra politiker som redan har alla svar, oavsett vad som händer, är lite farliga. Det visar sig att när miljöpartister och de gröna får makt blir det ofta annat ljud i skällan. Vi kan ta miljöpartisten Joschka Fischer som exempel. Han sitter nu i en regering och har makt. Jag antar att det är dit Birger Schlaug strävar. Där är man för att EU skall få en militär kapacitet och har alltså helt andra uppfattningar än dem som Birger Schlaug står för. Därför är det också väldigt svårt att svara på frågan hur vi skall rösta i förhållande till den gröna gruppen. Den gröna gruppen ser positivt på Amsterdamfördraget och dess skrivningar om gemensam asyl och flyktingpolitik. Den vill gärna se ett genuint europeiskt medborgarskap. Den vill gärna ha fler kvalificerade majoritetsbeslut i ministerrådet, t.ex. inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Vi vet också att det finns mycket drogliberalism i den gröna gruppen. Jag kan inte lova Birger Schlaug att vi skall rösta tillsammans med den gröna gruppen i något avseende. Det är väldigt svårt att veta var den gröna gruppen står i den här frågan. Vi kommer att föra fram vår politik. Den finns klart redovisad i vårt valmanifest. Det är den som kommer att vara vår utgångspunkt. Sedan gällde det kandidaterna, Birger Schlaug. Det är rätt att Anders Wijkman har tillhört ett annat parti. Han har inte varit partipolitiskt aktiv sedan 1979. Jag antar att det var ungefär samtidigt som Per Gahrton lämnade Folkpartiet. Någon gång måste man diskutera hur lång preskriptionstiden eller inkubationstiden är i politiska sammanhang. Lars Leijonborg var också inne på att Miljöpartiet har varit med och gjort dessa drakoniska nedskärningar av biståndet. Man har skrivit under in blanco på dessa begränsningsbelopp och indragningar av anslagen som drabbar biståndet på nationell nivå. Jag tycker att Birger Schlaug har ganska mycket att bevisa på hemmaplan innan kommer med pekpinnar om vad han skall göra i Europa.

Fru talman! Etik och moral i politik är ganska kul, Mats Odell. Dessutom är det livsviktigt. Etik och moral innebär att man svarar på de frågor man får. Eftersom du själv tog upp frågorna om bidrag till djurtransporter och meddelarfrihet, frågade jag om du kan garantera att de eventuella kristdemokrater som kommer in i EU-parlamentet kommer att stödja de förslag om detta från den gröna gruppen som ligger i Jag har inte anklagat Anders Wijkman för att vara moderat utan för att vara positiv till EMU och militarisering.
Fru talman! I Kristdemokraternas valprogram och valmanifest står att vi är emot bidrag till djurtransporter. Det innebär att de som blir invalda kommer att rösta mot detta. Det är självklart. Jag kan däremot inte ta ställning till hur den gröna gruppen röstar. Jag tycker också att frågan om bistånd är relevant. Birger Schlaug har varit den här i kammaren som har haft de hårdaste orden och de självsäkraste utfallen om detta. Men han har själv inte på hemmaplan lyckats leva upp till det han kräver av oss andra på bortaplan.

Fru talman! Vi i Centerpartiet menar att när man nu träffas i Köln måste processen sätta fart för att flytta ut makten till människorna, till det lokala planet och till regionerna. Närhetsprincipen, det som heter subsidiaritetsprincipen, måste förverkligas. Den kan naturligtvis också användas till att fördjupa demokratin i EU. Det skulle innebära större folkligt deltagande och bättre insyn. Jag tycker inte att det är stökigt att nationalstaten släpper ifrån sig makt. Att regionerna själva kan ta vägen till Bryssel utan att ta omvägen via Stockholm är någonting som vi i Centerpartiet välkomnar och bejakar. Jag tror att det är så vi skall låta EU utvecklas. Då kan vi få ett regionernas Europa där vi kan våga prioritera en regional utveckling. Fru talman! Vi kan se hur det runtom i Sverige spirar av idéer och skaparkraft. I de fallen är det faktiskt ofta EU:s regionalpolitik som lägger grunden. Det kan man se här i närheten. Stockholms skärgård har i dag en utveckling som inte skulle varit möjlig utan medverkan från EU. Jag tycker att det finns en insikt i EU om regionernas betydelse och om betydelsen av den regionala utvecklingen. Tyvärr är det så att när vi pratar och kommer i närheten av dessa frågor här i riksdagen, finns det ett nästan monumentalt ointresse för den regionala utvecklingen. Det står i bjärt kontrast till den utveckling och det engagemang som finns ute i landet. Genom bl.a. det som nu heter Sverigeuppropet finns en ambition att vända avvecklingen av landsbygden till en utveckling. Med ett starkare samarbete mellan Europas regioner blir EU någonting som har betydelse och berör också människor i Sverige. Fru talman! Detta är en av de viktiga frågorna som våra företrädare i EU-parlamentet kommer att driva. Våra företrädare kommer också att driva miljöarbetet vidare. Jag har varit med i svenskt miljöarbete i flera decennier. Jag har sett hur det utvecklats på ett alldeles fantastiskt sätt. Förr i världen var det ofta så att man kunde hänvisa till att enskilda länder gick före och drog med sig andra i miljöarbete. Det räcker inte i dag. Det räcker inte med att enskilda länder går före. I dag måste enskilda länder också ha starka grupperingar bakom sig. Det måste man ha i ett skede när det internationella miljöarbetet har tagit lite av en paus. Jag tror att EU behövs och kan göra mycket nytta som en motor som driver på en hållbar utveckling och utvecklar det internationella miljöarbetet. Sedan behöver ju det europeiska miljöarbetet också vitamininjektioner. Det har nog varit lite si och så med det från regeringens sida. Vi har inte sett någon kur för hur miljöarbetet i Europa skall kunna förnyas och utvecklas. Jag menar att Sverige bör ta initiativ till en kretsloppsstrategi för Europa. Arbetet med förnybar energi och effektivisering på energiområdet är andra frågor som Sverige bör driva. Vi har nämligen ett starkt intresse för ett miljöanpassat svenskt näringsliv, för miljöutveckling. Röstar man på en centerpartist röstar man också på ett aktivt miljöarbete i EU. Det hindrar inte att vi nu också skall se till att miljökraven skärps i EU. Enskilda länder skall kunna vara föregångare. Vi menar också att vetorätten skall tas bort, på det sättet att den inte skall kunna hindra att man med kraft går framåt i varje enskilt land. Med det vill vi säga att den långsammaste inte skall kunna bestämma takten. I den meningen kan man säga att överstatlighet behövs för den gemensamma miljön. Självklart måste också det som med rätta kan kallas svindlerier och fusk i EU-systemet rättas till. Jag menar att det är rätt att kommissionen fick ta konsekvenserna av det och avgå. I den meningen vill Centerpartiet bidra till att EU saneras. Vi måste få en öppenhet och trovärdighet i revisionen av EU:s verksamhet och framför allt finanser. Den politiska kontrollen av kommissionen måste stärkas i Europaparlamentet. Naturligtvis måste vi också sanera den oförsvarliga byråkrati som svenska myndigheter har kopplat på EU-stöden i olika sammanhang, som för jordbruket och de regionalpolitiska stöden. Man kan med rätta säga: Det behövs sunt förnuft både i Bryssel och i Fru talman! Till sist en fråga som naturligtvis är avgörande och viktig, och jag skall passa på att langa den vidare till Lars Leijonborg. Det är frågan om tydlighet när det gäller hormonkött. Vi från Centerpartiet säger väldigt bestämt nej till hormonkött i svenska kyldiskar, på svenska restaurangbord. Jag tycker att det har varit lite tveksamhet kring den frågan i debatten under de gångna veckorna. Om Lars också inledningsvis kan säga någonting inte bara om Marit Paulsens utan också om Folkpartiets inställning i den frågan tror jag att det vore välgörande. Röstar man på Centerpartiet röstar man bort hormonkött i kyldiskar och på svenska bord.

Fru talman! Valet närmar sig och nerverna ligger utanpå. Birger Schlaug sade att Folkpartiet företräder hormoner. Lennart Daléus formulerade sin fråga på ett något mera balanserat sätt. Politik handlar om ståndpunkter. Det handlar också om trovärdighet. Marit Paulsen är väl, vågar jag påstå, den enskilda svensk som är mest förknippad med matkvalitet och naturlig mat. Hon uppmärksammade tidigt tjuren, Belgian blue, och skrev om det. När Miljöpartiet skulle ha kampanj och ville ha en affisch med Belgian blue fick man köpa bilden av Tanken att Marit Paulsen skulle vara för hormonkött är rätt absurt. Marit Paulsen är emot hormonkött. Hon anser att det är rätt att det är förbjudet inom den europeiska unionen. Hon har stött den kamp som EU har fört mot att behöva importera hormonkött. Samtidigt är Marit Paulsen rak och ärlig. Hon vet att det har ett pris. Det är ju nämligen så att amerikanska köttproducenter säger: Det där är någonting som europeiska köttproducenter har hittat på bara för att slippa konkurrens. De har tills vidare fått rätt i den gemensamma världshandelsorganisationen, WTO. Om några veckor kommer det att kosta för Europa att upprätthålla förbudet. Frågan är om vi på lång sikt kommer att lyckas. Det är inte säkert. Då har Marit Paulsen påpekat att det finns ett mycket bra alternativ, nämligen att vi kräver märkning av det amerikanska hormonköttet. Slutresultatet kommer att bli precis detsamma men till lägre kostnad för europeiska konsumenter och skattebetalare. Europeiska konsumenter vill inte ha hormonkött och kommer inte att köpa kött som är märkt hormonkött. Så att försöka framställa Marit Paulsen som en person som inte står för naturlig mat och matkvalitet tror jag för min del är dömt att misslyckas. Marit Paulsen står också för Folkpartiets politik i säkerhetspolitiken. Det är lite sorgligt att man från några partiers sida i en sådan här debatt väljer att förenkla problem så till den grad att de stora utmaningarna vi står inför bara trollas bort. Det är viktigt i vilka former Europas nya demokratier inlemmas i det europeiska samarbetet och en framtida europeisk säkerhetsstruktur. Det är precis det Marit Paulsen har framhållit när hon har talat om säkerhetspolitik.

Fru talman! Utvidgningen är den alldeles centrala uppgiften för EU under de kommande åren. Enligt EU-fördraget är det en rättighet för Europas länder att komma med när de uppfyller villkoren vad gäller demokratisk och marknadsekonomisk mognad, samt respekt för mänskliga rättigheter. EU är i hög grad en värdegemenskap. Det är ingen slump att den del av Europa som står vid sidan av den ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska integrationen är den som nu står i brand. Utvecklingen på Balkan understryker hur viktigt det är att den nu pågående utvidgningsomgången med bl.a. de baltiska länderna inte försenas och dessutom snarast följs av andra. EU måste utan fördröjning öppna för ekonomisk integration och politiskt samarbete med de fem länderna i det forna Jugoslavien, med sikte på allt närmare samarbete intill dess att de är klara för medlemskap. Utvidgningen borde vara den högst prioriterade frågan inför det svenska ordförandeskapet våren 2001. I regeringens prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet sätts dock vad regeringen själv beskriver som vardagsfrågor, som jämställdhet och konsumentskydd, före utvidgningen. Det är säkert viktiga frågor, men de är ändå av en helt annan dimension än utvidgningen. Det gäller särskilt som kandidatländerna vid tiden för det svenska ordförandeskapet måste befinna sig i slutskedet av medlemsförhandlingarna för att medlemskap år 2003 skall kunna bli verklighet. Det måste tydligt markeras att utvidgningen av EU till att omfatta våra grannländer är den viktigaste frågan för Sverige. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen nr 1 i dagens betänkande. Våra baltiska grannar önskar också bli medlemmar i Nato. Det är uttryckligen i de baltiska ländernas intresse att de vinner Nato-medlemskap, men det är också i Sveriges intresse. Vi lever tryggare med tryggare grannar. Majoriteten saknar uppfattning i denna också för Sverige så centrala fråga, vilket understryker hur svårt man har att hantera den nya säkerhetspolitiska situationen. Vårt grannland Polen är nu fullvärdig medlem i Nato. Det bidrar till stabilitet i Fru talman! En central uppgift för EU är den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Utgångspunkten måste vara: Vad kan Europa göra mer för att skapa stabilitet i närområdet och för att hantera kriser? Det är inte Sveriges 60-talshistoria utan Europas framtid som måste fokuseras. Det är människor i Kosovo i dag och inte svensk debatt om alliansfrihet som är det centrala. Vi måste klara freden nu och i framtiden. Svaret på frågan är att EU måste stärka sin krishanteringsförmåga genom att hantera de s.k. Petersbergsuppgifterna, som inkluderar humanitära insatser, fredsbevarande insatser, insatser med stridskrafter vid krishantering och fredsskapande åtgärder i närområdet. Märk väl att det inte är fråga om territorialförsvar eller om att alliansförpliktelser skall lyftas in i EU. Men det talas ändå från Miljöpartiets sida om EU:s militarisering. Varför hör vi aldrig Miljöpartiet skria om FN:s militarisering? FN har ju hela tiden haft rätten att utföra den här typen av aktioner för att säkra den internationella freden. FN-stadgan spelar ju också uttryckligen en roll för regionala organisationer i fredsarbetet. Däremot saknar FN förmågan att självt utföra fredsbevarande och fredsskapande uppdrag. Man är helt beroende av att medlemsländer och organisationer ställer upp. Därför har också FN måst anlita Nato, som är den enda organisation som har förmågan att utföra större uppdrag, t.ex. i Kuwaitkrisen. När Miljöpartiet avvisar att EU skall ha och kunna utföra krishanteringsuppdrag, de s.k. Petersbergsuppgifterna, innebär det att man åstadkommer precis det som man säger sig vilja motverka. Man gör FN helt beroende av Nato för utförande av uppgifter under FN-mandat. Jag personligen har inga problem med ett Natosamarbete, men Miljöpartiet har förmodligen det. När Miljöpartiet både kritiserar när fredsskapande uppdrag utförs och försöker blockera kapacitet när det gäller att tidiga och förebyggande insatser görs inom EU står det klart att partiet saknar alternativ för freden i en tid när de som bäst behövs. Det är mycket tråkigt att regeringen, och därmed den svenska EU-linjen, har gjort sig beroende av inte bara ett utan två samarbetsnegativistiska partier. Hela regeringssamarbetet hotas av frågan om EU skall kunna hindra folkmord och etnisk rensning. Det är just en snygg fråga att riskera en regeringskris för. Det här försvårar för Sverige att ta sin del av ansvaret vid byggandet av en europeisk förmåga att förebygga och hantera kriser. Och det är närmast parodiskt att frågan nu har reducerats till att gälla om VEU skall lyftas in i EU eller om samma funktioner skall skapas inom EU samtidigt som de avvecklas i VEU. När Sverige ägnar sig åt dessa hårklyverier ägnar sig Europa åt de långsiktiga fredsfrågorna. Fru talman! En annan viktig fråga är samarbetet för ett ekonomiskt konkurrenskraftigare Europa där förutsättningar finns för företagen att växa och skapa fler jobb. Åtgärder på europeisk nivå kan ha stor betydelse för jobben, men det är då fråga om avregleringar, stärkande av den inre marknaden, en utveckling där internationell frihandel drivs på och om införande av den gemensamma valutan. En viktig poäng med den gemensamma valutan är att den sätter press på medlemsländernas regeringar att modernisera sina ekonomiska strukturer. Om ett land eller en region halkar efter tvingas det till modernisering. Avreglering av arbetsmarknaden, sänkta skattenivåer och kvalitetsutveckling av utbildningen hör till de åtgärder som är nödvändiga för att vitalisera inte bara stora delar av Europa utan också Sverige. Men regeringen saknar uppfattning om den gemensamma valutan, som är den viktigaste frågan, tillsammans med den inre marknaden, för jobb och konkurrenskraft. I stället handlar det i regeringsretoriken om en till intet förpliktande samordning av arbetsmarknadspolitiken. Regeringen gjorde ett försök inför regeringskonferensen 1996 med att profilera sig på sysselsättningsfrågan i EU. Nu hade frågorna länge varit på EU:s bord, men en sysselsättningsunion skulle det ändå bli. Gemensamt agerande i form av en europeisk arbetsmarknadspolitik skulle knäcka arbetslösheten. Men det viktiga är inte att göra samma sak. Det viktiga är att göra rätt sak. Regeringens bristande tilltro till ett gemensamt agerande visas av att den inte följer de rekommendationer som den själv har varit med om att ge. I rådets resolution om riktlinjer för sysselsättningen talas det om strukturreformen när det gäller arbetsmarknaden, tjänstesektorn samt varu och kapitalmarknaderna. Det har vi inte sett mycket av i Sverige. Resolutionen uppmanar kommissionen att låta de medlemsländer som så önskar experimentera med sänkta mervärdeskatter på arbetsintensiva tjänster, vilket regeringen i Sverige löpande har avvisat. Man talar om att länderna skall ge sina skatte och bidragssystem en ny inriktning samt ge incitament till arbetslösa och icke yrkesverksamma att påbörja arbete. Tydligast är dock att regeringen inte följer sina egna rekommendationer när det gäller företagarnas villkor. Medlemsländerna skall, står det, lägga särskild vikt vid att väsentligt minska de allmänna omkostnader och den administrativa bördan för företagen, särskilt för de små och medelstora företagen. I stället har vi i Sverige ett snackande superdepartement. Under rubriken om att göra skattesystemet gynnsammare för sysselsättningen talas det om att vända på den långvariga tendensen till allt högre skattetryck och allt högre obligatoriska avgifter på arbete. Man skriver vidare om mål för en gradvis minskning av den totala skattebördan och, där så är lämpligt, ett mål för gradvis minskning av skattetrycket på arbete och av lönebikostnaderna, särskilt för okvalificerat och lågavlönat arbete. I Sverige är detta lämpligt. Likväl görs det inte. Likväl bryter regeringen mot egna rekommendationer. Regeringen har alltså inte åstadkommit någonting av detta. I stället framstår misslyckandet allt tydligare ju längre tid som går och ju mer resultatet kan synas. Det är inte snack på europeisk nivå i stället för på svensk nivå som ger Europa fler jobb. Regeringen förmår inte hantera de centrala sysselsättningsfrågorna. Man spelar i Europapolitikens reservlag med uppfattningar om i och för sig viktiga men i sammanhanget mindre frågor och saknar styrfart vad gäller de stora europeiska vägvalen. Kontrasten till Finland som tar sitt europeiska ansvar på allvar är slående. Vi behöver besked om EMU. Vi behöver en stark svensk röst vad gäller den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, och vi behöver en ny politik för europeisk konkurrenskraft och därmed för fler arbetstillfällen.

Fru talman! Utrikesutskottets betänkande nr 10 är ett omfattande dokument som behandlar många frågor inom EU:s verksamhet. Vänsterpartiet är ju, som kammarens ledamöter vet, kritiskt inställt till hur EU är uppbyggt, och därav följer också en kritisk inställning till verksamheten. Vänsterpartiet har av ovan nämnda skäl en lång rad reservationer som vi naturligtvis står bakom. Dessa finns kort beskrivna i betänkandet, och jag skall begränsa mig till att försöka motivera tre av dessa reservationer. Den första reservationen gäller institutionella frågor. Den reella politiska makten i EU har i allt större grad tagits över av tjänstemän och indirekt valda, t.ex. inom den europeiska centralbanken, domstolen och kommissionen. Dessa kan inte ställas till svars för sina beslut i allmänna val. Ett uttryck för denna makt är EU-kommissionens befogenheter och dess möjlighet att undgå en löpande granskning. Förra kommissionens verksamhet och fall är väl bevis nog för detta. Kommissionen har den verkställande makten, i vissa fall en dömande makt och dessutom monopol på förslagsrätten. Ingen kan säga att detta är en demokratiskt uppbyggd institution. Jag tror heller inte att någon här i kammaren påstår det. De förslag som nu kommer om en utökad granskningsrätt gentemot kommissionen är ett steg i rätt riktning, men det handlar om ett sätt att angripa symtomen på sjukdomen. Men det hjälper inte mot det verkliga problemet. Med dessa åtgärder blir det som att man får acceptera det onda och försöka medicinera bort det. Ett annat uttryck är att viktiga delar av den ekonomiska politiken styrs av en oavsättlig och politiskt oberoende byråkrati i den europeiska centralbanken. Går vi med i EMU har vi fått ännu en institution utan demokratisk insyn på halsen. Genom de ändringar som gjorts för den svenska motsvarigheten har vi redan tagit ett steg i denna riktning. Även ministerråden och de förhandlingar som förs i Coreper präglas av stängda dörrar och brist på insyn för medborgarna. Sverige bör arbeta för att EU demokratiseras. Det kräver bl.a. full insyn i lagstiftningsprocessen och offentlighet i EU:s förvaltning. EU:s brist på offentlighet har gjort att flera handlingar från EU också i vårt land helt eller delvis bedömts som sekretessbelagda av hänsyn till EU eller dess medlemsstater. Det behövs en fortlöpande kontroll av huruvida den svenska offentlighetsprincipen urvattnas eller ej. Sverige bör också arbeta för att lobbyisterna inom EU registreras och kontrolleras. Det är bra att öppenheten nu ges en fördragsmässig status i Amsterdamfördraget, trots att det inte handlar om att införa en offentlighetsprincip av svenskt snitt. En svaghet är dock att denna offentlighet begränsas till rådet, kommissionen och parlamentet. Domstolen och andra institutioner borde också omfattas av de grundläggande öppenhetsreglerna. De borde också ha utsträckts till de hundratals kommittéer som verkar inom kommissionen och rådet. Vänsterpartiets recept för att öka det demokratiska inflytandet är att åter stärka de nationella parlamentens roll. Dessa är demokratiskt uppbyggda och kontrolleras av väljarna. I EU-sammanhang talas ofta om effektiviteten i beslutsfattandet. Kravet på effektivitet har gjort att demokratibegreppet förändras. Begreppet ges sakta ett nytt innehåll som innebär att kraven på effektivitet, handlingskraft och s.k. sakpolitik anses viktigare än att besluten fattas på ett demokratiskt sätt efter fri och öppen debatt, med insyn och i enlighet med vad demokratisk beslutsordning kräver. Den demokratiska legitimiteten kan på nytt förstärkas genom att mer reell beslutsmakt återförs till nationell nivå så att de nationella parlamenten stärks och samarbetet sker på en mellanstatlig nivå. Den andra reservationen jag vill säga något om handlar om ett alternativ till EMU - ett Europasamarbete för sysselsättning. Några partier säger att EMU inte hör hemma i den pågående valrörelsen. Jag kan inte förstå det. Talar man om sysselsättningen måste man också förhålla sig till vad EMU står för. Dels innebär EMU ytterligare ett steg mot en federativ statsbildning och påverkar möjligheten till att föra en självständig politik, dels påverkar EMU i högsta grad kampen för full sysselsättning. Tror man på en nyliberal politik som en lösning på arbetslösheten är EMU en viktig del av svaret. Tror man däremot på en socialistisk politik som en lösning är EMU och därtill hörande krav ett hinder. En uthållig tillväxt förutsätter finanspolitisk beredskap för att möta kommande konjunktursvängningar både på nationell och på mellanstatlig nivå. Det finns goda förutsättningar för ett mellanstatligt samarbete i Europa i syfte att skapa fler jobb och en socialt progressiv politik. Reglerna för den monetära unionen utgör däremot ett hinder för tillväxt och försvårar möjligheterna till ett samarbete för nya arbetstillfällen i Europa. Konvergenspolitiken bygger ju på inflationsbekämpning och en omotiverad finanspolitisk åtstramning i EU:s medlemsländer. Resultatet av denna politik ser vi i form av den höga arbetslöshet som finns i Europa. Särskilt hårt har kvinnorna drabbats. Det finns en möjlighet att stimulera ekonomin utan att för den skull tappa greppet om inflationen. Ett mellanstatligt finanspolitiskt samarbete där rättvisa, jämställdhet och ekologi är ledstjärnor skulle kunna öka sysselsättningen och motverka arbetslösheten. Med den politiska tyngdpunktsförskjutning vänsterut som skett i flera länder borde detta vara möjligt. Tyvärr finns det hittills väldigt lite intresse för detta. Lafontaine försökte, men han försvann ju. Mer långsiktigt förutsätter ett utvecklat mellanstatligt samarbete för att bekämpa arbetslösheten att stabilitetspaktens och EMU:s principer revideras. I första hand skall de nya principerna öka möjligheterna att komma överens om att driva en mer expansiv politik. I de olika staterna skall då budgetmål av den typ som präglar stabilitetspakten vara underordnade sysselsättningsmålen. Den tredje reservationen jag vill ta upp handlar om Amsterdamfördraget och flyktingfrågorna. Till Amsterdamfördraget finns fogat ett protokoll om asyl för medborgare i EU:s medlemsstater. Dessa nya regler upphäver i det närmaste rätten för en EU medborgare att söka asyl i ett annat EU-land. Flera organisationer, bl.a. UNHCR, Rädda Barnen, Röda korset och Amnesty, har förklarat att asylprotokollet står i strid med Genèvekonventionen. UNHCR har också varnat för att beslutet kan bli ett farligt prejudikat för länder i andra delar av världen där respekten för de mänskliga rättigheterna inte är lika stark som i Inom EU arbetas det på att skapa ett heltäckande system för kontroll av asylsökande. Det innebär att om en flykting får avslag på en asylansökan och därefter ansöker i ett annat EU-land kan direktavvisning ske utan att hon får sin sak prövad i det nya landet. Detta är reglerat i Schengenavtalet. Parallellt med detta Schengenavtal förbereds nu en konvention, Eurodac, varigenom staterna kan komma att åläggas att ta fingeravtryck och inhämta personuppgifter på alla personer över 14 år. Vänsterpartiet anser att dessa kontrollsystem som håller på att utvecklas inom unionen är ett uppenbart hot mot rättssäkerheten och måste motarbetas. Fru talman! Vi står som sagt bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 16, 25 och 37. Jag hoppas att det blev riktigt efter den senaste ändringen.

Fru talman! Europa blöder. Ingen politiker och inget politiskt parti kommer undan att skaffa sig ett förhållningssätt till det europeiska fredsarbetet, vad som kan göras och av vem det skall göras. Jag noterar dock att Willy Söderdahl över huvud taget inte nämner detta. Han tar inte sin utgångspunkt i vad som händer i den humanitära tragedin i Kosovo. Willy Söderdahl på den gemensamma utrikespolitiken, på förmågan att tidigt upptäcka problem i närområdet, att analysera dem, skaffa en gemensam uppfattning och förebygga kriser och konflikter politiskt? Hur ser Willy Söderdahl och Vänsterpartiet på förmågan att använda Petersbergsuppgifterna, att via fredsbevarande trupp förebygga att konflikter övergår i rena strider? Hur ser han på möjligheten att stoppa etnisk rensning och folkmord via fredsskapande insatser? Hur ser han på EU:s möjligheter att göra humanitära insatser för freden? Och den tredje delen: Vem skall utföra de här uppdragen, om man inte utgår från att man skall vända ryggen till och bara vara nöjd med sitt eget? Skall Nato göra det? Skall EU ha förmåga att göra det? Skall bara FN ha det? Men vem skall i så fall omsätta FN:s ord i praktik? Det finns bara en organisation kvar, om man säger nej till EU:s förmåga, och det är Nato. Det krävs konkretion och det krävs ansvar från Människorna i Kosovo kan i alla fall inte vänta på längre funderande.
Fru talman! Det är klart att EU skall verka för fred på olika sätt. Naturligtvis skall man göra det. Men vi menar att man inte skall göra det genom uppbyggande av en ny militärmakt. Vi menar att man skall använda de organisationer som finns och som Sten Tolgfors själv nämnde: FN, OSSE och Europarådet.

Fru talman! Tyvärr tar inte Willy Söderdahl chansen att ge något vidare utförligt svar på hur det europeiska fredsarbetet skall se ut. Den organisation som finns och som varit i särklass mest lyckad när det gäller att skapa fred är EU. Det är inte FN och inte OSSE. EU har säkrat freden i Västeuropa, och i allt större utsträckning hela Europa, i 50 år. Det gäller Frankrike-Tyskland, självklart, och man har också lett diktaturerna i söder mot demokrati och medlemskap. Nu integrerar man Östeuropa, och man är beredd att ta ett ökat ansvar för de södra delarna i det forna Jugoslavien. Det är klart att EU skall verka för fred, säger Willy Söderdahl. Ja, men hur? Ni säger nej till det konkreta fredsarbetet. Ni driver inte på utvidgningen. Ni tar avstånd från den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Ni tar avstånd från Petersbergsuppgifterna. Man skall använda de organisationer som finns, säger Willy Söderdahl. Men vem skall utföra de mandat som FN eventuellt ger eller som OSSE ger? Med Willy Söderdahls politik blir det Nato, för alla andra saknar förmåga. Jag har inga problem med ett samarbete med Nato, men Vänsterpartiets politik är ihålig och går inte ihop i de här delarna. Jag tycker att det är dags att ni börjar ta ansvar för den europeiska freden. Ingen kan ha större legitimitet i ett fredsarbete än 15 mogna, fullvärdiga demokratier som samarbetar djupt och har ett engagemang för fredsfrågorna. De kommer att växa till 21 och 26 demokratier. Integrationen kommer att gå vidare. Varför alla andra men inte den som kan göra en skillnad, Willy Söderdahl?
Fru talman! Gudrun Schyman stod här innan den här debatten och berättade att vi inte är emot utvidgningen. Alla de länder som demokratiskt beslutar att de vill gå med i EU skall naturligtvis få lov att göra det. Vi stöder det, vi har stött det aktivt. Och det är klart att de måste gå med, för EU har ju skapat ett antal murar runt sig, så det är deras möjlighet också. Jag hoppas att Sten Tolgfors har fått svar på detta. Jag säger också att det är klart att EU skall verka för fred. Det finns andra sätt att verka för fred och utveckling i de här länderna än att bygga ett nytt militärt försvar. Jag menar ändå att det är FN som måste ge detta mandat. Om FN ger Nato mandatet så har ju FN givit Nato det mandatet.

Fru talman! Regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 har föranlett ett antal motioner som sammantaget lett till inte mindre än 40 reservationer. Vi kristdemokrater står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservationerna nr 18 och nr 36. Låt mig inledningsvis få säga att Europasamarbetet för oss kristdemokrater från början till slut är ett fredsprojekt; ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet och insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre miljö. Sedan 1952, när samarbetet inleddes, har man lyckats med den ursprungliga huvuduppgiften att bibehålla fred bland medlemsländerna. Vi kristdemokrater menar att den viktigaste uppgiften vi nu har framför oss är östutvidgningen - en historisk uppgift. Det gäller att säkra demokrati och respekt för människovärdet i Öst och Centraleuropa genom att ta upp de länder som nu står på kö för att komma in i EU. I väntan på den utvidgningen måste EU även fördjupa sitt samarbete med dessa länder både politiskt och ekonomiskt, så att de står väl förberedda den dag deras medlemskap är klart. Fru talman! Jag vill nu säga en del om några av de reservationer som vi står bakom. Det första gäller reservation 18 beträffande EG:s anslutning till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter m.m. Konstitutionsutskottet som yttrat sig i frågan anser i likhet med oss motionärer att frågan om tillämpningen inom EU av Europakonventionen är central. Man säger vidare: "Konstitutionsutskottet vill därvid peka på att två skilda system för tolkningen av konventionen i längden inte är en acceptabel ordning." Nej, just det. 40 stater har anslutit sig till Europakonventionen medan Europeiska unionen omfattar 15 medlemsländer. Självfallet är det nödvändigt att praxis i så centrala frågor som mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skapas otvetydigt av en enda domstol. Bl.a. Amnesty International har pekat på att det krävs ett införlivande av Europarådets konvention för att få en utomstående och från EU oberoende rättslig kontroll. Enligt vår mening är det inte fråga om om, utan om när detta införlivande skall ske, och vi menar att det inte finns någon rimlig anledning att vänta. Fru talman! Vi kristdemokrater menar att kampen mot narkotika skall ha högsta prioritet. Det är också ett faktum att alkoholmissbruk ofta är inkörsporten till narkotikamissbruk. Under Sveriges medlemsförhandlingar med EU var vi kristdemokrater, som ett av regeringspartierna, pådrivande för att få ett förhandlingsresultat som möjliggjorde en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Det gick någorlunda. I dag är dock läget bekymmersamt. Bl.a. på grund av omfattande neddragningar av tullpersonal har regeringen i stor utsträckning tappat kontrollen över gränsen. Det har bl.a. medfört en omfattande smuggling av illegal alkohol och tobak. Vår reservation 36 behandlar Amsterdamfördraget och flyktingfrågorna. Vi menar att Sverige bäst kan verka för en generös flyktingpolitik genom att påverka andra av Europeiska unionens medlemsländer att ta ett ökat flyktingansvar och medverka till att flyktingströmmarna fördelas bättre. Vi anser vidare att vårt land måste gå i spetsen för arbetet att skapa minimikriterier för asylprövning. Dessa kriterier måste tillåta mer generösa asylregler samtidigt som de begränsar möjligheten till alltför restriktiva asylregler som inte ger en asylsökande en viss grundläggande rättssäkerhet. Det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot Amsterdamfördraget, som på en punkt innebär ett allvarligt bakslag för asylpolitiken. Ett tilläggsprotokoll begränsar nämligen möjligheterna för en medborgare i ett av EU:s medlemsländer att söka asyl i ett annat medlemsland. Det står i strid med 1951 års flyktingkonvention, som skall garantera obegränsad tillgång till asylansökan. Fru talman! När det gäller sysselsättningen är det tyvärr så att regeringen inte hittills visat sig villig att följa de rekommendationer för ökad sysselsättning som EU gett. T.ex. när det gäller att ändra de stela strukturerna på den svenska arbetsmarknaden. Vi beklagar också att regeringen lyckats ta udden av ett förslag om differentiering av tjänstemomsen. I flera motioner har vi kristdemokrater tagit upp frågor som berör strukturfonder och regionalpolitik. Vi menar att byråkratin kring strukturfondsstöden måste minska och regelsystemen bli enklare. Förenklad administration och organisation för hanteringen av EU:s strukturfonder är sannerligen befogad. Fru talman! Det finns ett antal andra saker som också skulle behöva kommenteras, men jag nöjer mig med detta. Bara till slut, inom Europeiska unionen kan vi i dag samarbeta kring centrala frågor till gagn för oss alla: fred, frihet, miljö, solidaritet, sysselsättning, människovärde, bistånd osv. Vi kristdemokrater arbetar positivt vidare för ett utvidgat och förbättrat

Fru talman! För Folkpartiet liberalerna är den högst prioriterade EU-frågan att återigen göra Europa helt. Vi välkomnar därför att utvidgningsförhandlingarna med länder från Central och Östeuropa har påbörjats. Samtidigt befinner sig vissa av ansökarländerna, bl.a. Lettland och Litauen, utanför den riktiga förhandlingsprocessen. Sverige bör aktivt arbeta för att Lettland och Litauen snabbt kan komma med i de riktiga förhandlingarna. Om ett och ett halvt år tar Sverige över klubban och blir ordförande i EU. Fram till våren 2001 är huvuduppgiften att reparera Sveriges anseende i EU. Medlemskapet ger oss stora möjligheter som inte får gå oss ur händerna. Sverige behöver EU för att lösa många av våra egna problem. Utanför EU och utanför euron minskar Sveriges nationella handlingskraft. Säkerhet och fred i Europa var de starkaste drivkrafterna när EU bildades. Frihet och fred är även i vår tid huvuduppgifter för det europeiska samarbetet. Krigen på Balkan påminner oss ständigt om att dessa företeelser inte är något som vi kan ta för givet. Den europeiska integrationen har bidragit till att tränga ut farlig nationalism och intolerans och har i stället hjälpt till att knyta starkare band mellan folken. Nu är den stora utmaningen att fylla det tomrum som fortfarande finns efter kommunismens kollaps i Öst och Centraleuropa. Med några få undantag har dessa länder utvecklats till demokratier som strävar efter ökat samarbete med EU för att trygga sin demokratiska framtid och utveckling. Därför är utvidgningen av EU särskilt angelägen. Under sex månader år 2001 skall Sverige alltså leda EU. Som ordförandeland kommer Sverige att ha en unik möjlighet att påverka vilka ämnen som skall prioriteras. Varje ordförandelands mål är att dels få igenom sina egna idéer och hjärtefrågor, dels uppnå resultat och dels leda unionen på ett sätt som inger respekt. För att så skall bli fallet krävs att man vill driva utvecklingen framåt. Utvidgningsprocessen bör kunna ta ett stort steg framåt våren 2001. Under Sveriges tid som ordförandeland bör man kunna fastställa en tidsplan för medlemskap för de länder som kommit längst. Utvidgningen kräver institutionella reformer samt reformering av jordbrukspolitiken och strukturfonderna. Överenskommelser om röstregler, om ytterligare begränsningar av vetorätten och om antalet kommissionärer samt omfördelning av budgeten är bara några exempel på svåra frågor som finns att ta tag i. I reservation 3, med titeln Det svenska ordförandeskapet inom Europeiska unionen, utvecklar Folkpartiet dessa tankegångar. Jag yrkar härmed bifall till reservation 3. Fru talman! Trots många olösta problem inom den inre marknaden torde frånvaron av en gemensam valuta ändå vara det största hindret för mer handel, inte minst för de små och medelstora företagen. Det starkaste argumentet för en gemensam valuta är att en sådan skulle knyta samman länderna närmare varandra. EU bör utveckla en gemensam asylpolitik så att ansvaret för flyktingströmmarna fördelas mera jämnt mellan Europas stater. Det förutsätter att flyktingpolitiken blir ett område där majoritetsbeslut kan tillämpas. Inte minst flyktingkatatroferna i det forna Jugoslavien har visat på frånvaron och nödvändigheten av att få till stånd en gemensam europeisk flyktingpolitik. Denna måste bygga på principen om gemensamt ansvarstagande och fördelade insatser. I reservation 36 finns det också tankegångar om detta, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till den reservationen. Oavsett om Sverige är med i EU eller ej påverkas miljön av våra grannländers miljösituation. Föroreningar i luften och utsläpp i vatten bryr sig inte om nationsgränser. Vi äter mat som produceras eller förädlas i andra länder. För att minska miljöförstöringen krävs att vi arbetar fram gemensamma miljöregler för EU:s inre marknad. För att minska växthuseffekten är det viktigt att varje land tar ansvar för att minska sina koldioxidutsläpp. Ett skäl till att länder inte vill skärpa koldioxidskatterna på enbart nationell nivå är naturligtvis att de då riskerar att försämra konkurrenskraften för den inhemska industrin. Folkpartiet vill verka för att mer av ekonomiska styrmedel används för att främja miljöanpassad konsumtion och produktion samt hindra miljöskadliga utsläpp. Narkotikapolitiken är en stridsfråga i Europa, och Europaparlamentet är ett slagfält i den kampen. Den striden får Sverige inte förlora, och det finns heller ingen anledning att vi skulle göra det. För att vinna krävs dock att politiker, medier, polis, tjänstemän, folkbildningsorganisationer osv. är beredda att samla krafterna till gemensamma insatser. För trovärdighetens skull är det också viktigt att de svenska Europaparlamentarikernas enighet i drogpolitiken bevaras - Den stora byråkratin och de detaljstyrande reglerna skapar förståelig irritation och illegitimitet för hela systemet. Däremot har en kraftigt avreglerad och avbyråkratiserad jordbrukspolitik med satsning på miljö och landsbygdsutveckling helt andra förutsättningar att lyckas. EU måste vara effektivt. Det betyder att beslutsmaskineriet måste vara effektivt. Men det innebär också att EU skall ägna sig åt rätt frågor. Det finns i dag frågor där beslutsmöjligheterna på EU nivån är för små. Det finns också frågor där möjligheterna att besluta är för stora. Fru talman! Det är synnerligen väsentligt att öppenhet präglar unionen. För att invånarna i medlemsländerna skall få ett förtroende för EU måste ansvar, närhet, öppenhet och mångfald vara grundprincipen för all maktutövning. Kravet på öppenhet innebär att EU måste tillämpa en offentlighetsprincip. Detta innebär t.ex. att debatterna och besluten skall vara offentliga när EU:s ministerråd sammanträder som lagstiftare. De folkvalda representanterna i EU-parlamentet är viktiga vad gäller upprätthållande av demokrati och den folkliga förankringen. Därför bör parlamentet få en ökad makt och likställas med ministerrådet i lagstiftningsfrågor. De båda organen bör på sikt kunna ses som två delar i ett tvåkammarsystem. Jag vill bara till sist göra en liten kort kommentar till några reservationer som finns i betänkandet. Det gäller bl.a. Vänsterpartiets och Miljöpartiets önskan om en ny folkomröstning. Mot bakgrund av deras utgångspunkt och eftersom de vill lämna EU kan man tänka att de vill ha en andra chans att se om det kan bli en annan majoritet i en ny folkomröstning. Jag måste säga att jag blev lite förvånad när Vänsterpartiets partiledare Gudrun Schyman i dag från denna talarstol sade att hon ville påminna om att det var en stor grupp människor som sade nej i folkomröstningen om medlemskap i EU. Jag skulle vilja formulera det så här: Jag skulle gärna vilja påminna om att det var en majoritet av svenska folket som sade ja till att gå in i EU. Den folkomröstningen har vi haft. I konsekvens med detta vill Miljöpartiet och Vänsterpartiet ha en utträdesparagraf. Det är någonting som återkommer i flera betänkanden. Lite förvånad är jag över att Centerpartiet har skrivit på samma reservation. Jag har lyssnat här i dag på partiledare Daléus och på Marianne Andersson, som har talat mycket väl om EU. Jag kan skriva under på nästan varje ord som båda dessa företrädare har yttrat. Då blir jag förvånad när jag får höra att det är så viktigt att i en reservation föra fram att vi borde ha en utträdesparagraf när det gäller denna enligt Lennart Daléus och Marianne Andersson förträffliga organisation.

Fru talman! Det är möjligt att Centerpartiet på något sätt måste tillfredsställa en opinion inom partiet och därför för fram detta krav. Jag visste inte att kravet på en utträdesparagraf fanns med i ert partiprogram och att det var så viktigt. Men det kanske beror just på att det såvitt jag förstår finns en opinion, och även EU-parlamentariker, som egentligen inte tycker att EU är ett bra projekt. För Centerpartiet blir det kanske ändå på något sätt en suddigare bild, som kontrasterar lite grann mot det Centerpartiets företrädare har sagt här i kammaren i dag. Efter att ha lyssnat på de inläggen kan jag säga att jag inte tycker att det passar att vara så ivrig med att se till att det skapas en utträdesparagraf. Den dag något land skulle vilja lämna denna demokratiskt uppbyggda union får man ta upp diskussionen om det. Jag måste säga att det är väldigt svårt att förutse de eventualiteter som kan ligga 5, 10 eller 15 år framåt i tiden för att i dag sitta ned och göra en sådan paragraf. Jag tycker inte alls att det är väsentligt att lägga tid och kraft på detta.

Fru talman! Jag måste säga att jag blir lugnad av det Marianne Andersson säger och av det Lennart Daléus tidigare framfört i kammaren. Samtidigt tycker jag och Folkpartiet att det är viktigt att man ger väljarna en klar signal om vad partiet tycker och anser som parti. Det finns en osäkerhet ute i samhället. Men budskapet blir lite försvagat om denna osäkerhet också influerar partiet i en sådan viktig fråga. Politik är bl.a. att driva sina åsikter. I en så avgörande stor fråga som frågan om europeiskt samarbete tror jag att det är viktigt att politiker ger klara signaler och leder och informerar. Det är någonting som man skulle kunna rikta kritik även mot socialdemokraterna för, som tövar i vissa frågor. Jag har förståelse för att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha en utträdesparagraf. De vill ju verkligen lämna EU och söker vägar för att göra det på bästa sätt. Men till slut får man ändå säga att det var svenska folket som avgjorde frågan och bestämde att vi skall vara med i EU. Folkpartiets arbete går ut på att göra detta EU bättre. Därför kan jag skriva under på en del reservationer också från Vänsterpartiet, bl.a. om öppenhet inom EU. Det kan man göra både som EU-kritiker och EU

Fru talman! Jag tänkte börja där Karl-Göran Biörsmark slutade. Jag måste säga att jag inte kan sluta att förundras över Folkpartiet liberalerna och dess syn på demokrati. Här får vi höra att en utträdesparagraf skulle vara en katastrof för den europeiska unionen. Jag minns när jag tillsammans med Folkpartiet stod på torgen och drev frågan om de baltiska ländernas rätt att gå ut ur den union som de tillhörde - Sovjetunionen. Då var det inte tal om att det inte skulle finnas möjlighet att utträda. Det är något märkligt om det i denna union inte skall finnas någon som helst möjlighet till utträde för de länder som eventuellt i framtiden skulle vilja lämna unionen. Det är märkligt att det inte skall finnas ett demokratiskt regelsystem för detta. Jag uppfattar det som totalt fel om det är så att man bildar en union som länder kan ansöka om att bli medlemmar i men som de absolut inte skall kunna lämna, därför att det inte skall finnas något regelsystem för detta. I demokratier har det varit vanligt att det har funnits någon form av regelsystem för vad som gäller när man vill lämna någonting som man är med i. Jag hörde nyligen en historia från min egen hembygd. Byn som jag har vuxit upp i ville på 1700-talet lämna den församling man tillhörde. Man ansåg att församlingsföreträdarna var så oerhört snåla mot byinnevånarna och framför allt mot de gamla, som togs om hand på ett sätt som man inte gillade. Man begärde därför att få lämna sin församling för att ansluta sig till en annan. Det fanns då ett regelsystem som medgav detta, om man kunde leverera fyra vita oxar som betalning. Om inte oxarna var helt vita skulle de områden som inte var vita täckas med guld. På så sätt köpte man sig fri från sin församling för att slippa de förtryck som man upplevde att man där var utsatt för. Det är oerhört angeläget att det i alla demokratiska organisationer skall finnas möjligheter att utträda för den som så önskar. Det innebär inte att utträdet kan ske på ett odemokratiskt sätt, alltså att en minoritet kan styra när och hur det skall ske. Naturligtvis skall det gälla en demokratisk ordning även för detta. Jag måste säga att det är något förundrande att Folkpartiet är så bestämt emot en sådan paragraf. Den hotar inte demokratin, den stärker demokratin. Det är därför som vi tycker att det är så viktigt att det skall finnas en sådan paragraf. Jag vill också kommentera det som Leijonborg sade i sitt anförande om miljöfrågorna och om Marit Paulsen och hennes syn på regelsystem för miljöfrågorna. Det som Leijonborg sade och som gjorde mig särskilt upprörd var att det inte skulle finnas några förbud. I stället skulle man ha märkning av produkter, vilket skulle ge samma effekt. Vem har dessa valmöjligheter? Det tyder på en bristande social kompetens att föreslå en sådan sak. Alla utredningar i det här landet om hälsoeffekter visar att det är de som har svag ekonomi och svag social ställning som i dag hårdast drabbas av att produkter är skadliga för hälsan. Det är dessa människor som tvingas att välja de billigaste produkterna. De hormonbehandlade produkterna har ju till syfte att de skall vara billiga att transportera, att lagra osv., därför att de inte förstörs eller möglar på samma sätt som andra produkter. Och vem är det som har möjlighet att välja? En riksdagsledamot med sin höga lön och sina förutsättningar och kunskaper har naturligtvis betydligt lättare att välja. I går kom det ett beslut om att EU säger att det inte finns någon miljögaranti som säger att man kan förbjuda färgämnen som ger allergier, utan dessa produkter skall återigen märkas. Men vilka är det som drabbas hårdast av allergier? Och vilka är det som lockas mest av vackra färger på godis? Jo, det är de som skulle behöva slippa att få i sig det, därför att de mår dåligt av det och får en allergireaktion. Det är ju så med allergier att man vet inte att man är allergisk förrän man har reagerat på någonting, och då kan det vara försent. Då kan effekten bli att man reagerar på ytterligare en mängd ämnen och får sin hälsa förstörd, vilket på sikt förorsakar kostnader också för samhället. Det är oerhört angeläget att vi från svenskt håll åtminstone driver att vi skall kunna ha hårda miljökrav och att vi skall kunna behålla de miljökrav som vi har satt upp. Detta anknyter till en annan sak som också har tagits upp här tidigare i debatten, och det gäller folkomröstning kontra inte folkomröstning. Den förra folkomröstningen gällde medlemskap i ett EU som hade en annan grundlag än vad EU har i dag. Varken Amsterdamfördraget eller Maastrichtfördraget var då aktuellt - för att inte tala om den gemensamma ekonomiska politiken, som över huvud taget inte fick tas upp till diskussion, eftersom det inte hade med saken att göra, och som fortfarande är den fråga som man skjuter framför sig, trots att ett flertal länder har gått med i EMU och bildat en gemensam valutaunion. Detta är naturligtvis ett tydligt tecken på att det EU som folkomröstningen gällde befinner sig i en förändringsprocess som är ganska stor och som har förändrat väldigt mycket. Det borde kunna föranleda att man funderade över om man vill fortsätta att vara medlem i detta EU. När det gäller regeringens skrivelse som vi i dag behandlar har vi avgivit en hel del reservationer. Jag stöder alla våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservationerna 12, 13, 34 och 38.

Då blir det tydligare vad debatten egentligen borde handla om. Det är lätt att det blir samma debatt som när vi hade folkomröstningen om medlemskapet och att man därigenom döljer den debatt som i dag pågår inom EU, inte minst när det gäller EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Jag tycker att det är oerhört allvarligt att så många partier i dag tycks vara inne på att Sverige skall vara medlem i EU och att EU skall kunna ha militära muskler. Jag är lite förvånad över Centerpartiets diskussion kring de säkerhetspolitiska frågorna tidigare här i dag. När det t.ex. gäller krishanteringsförmåga, hur vill Centern att denna skall se ut i framtiden? Jag tycker inte att det framgick särskilt klart. Jag har uppfattat att Centern i alla fall tidigare har varit för alliansfriheten och inte gått med på en ökad militarisering av Centerpartiet undrade hur Miljöpartiet såg på krishanteringsfrågorna. Till att börja med vill jag säga att sedan EU har tillkommit kan man inte påstå att det har blivit mindre problem i Europa. Det låter ibland som om att det är EU som har bidragit till freden, men det var ju faktiskt de gamla samarbetsavtalen som i mycket stor utsträckning bidrog till den. Sedan EU bildades för några år sedan har det i stort sett pågått krig i Europa, och det är den problematiken som vi ser i dag. Man kanske inte kan säga att det är EU:s fel, men det är inte EU som har varit lösningen på det hela. Vad är det som man försöker att lösa krisen med? Jo, genom att man försöker att hitta personer som kan förhandla och som kan klara av att lösa de krig som vi har i dag. Då väljer man faktiskt personer från alliansfria länder. Både Carl Bildt och Ahtisaari kommer ju från de alliansfria länderna. Det är ett tydligt tecken på den roll som jag anser att Sverige skall och måste kunna spela i framtiden. Det är oerhört viktigt att man inte försätter sig i den situationen att man plötsligt är med i en militär allians som dessutom har kärnvapen till sitt förfogande, vilket man faktiskt har. Det här är en debatt som är oerhört viktig att föra. Det är också viktigt att partierna är tydliga, och Miljöpartiet är tydligt i den här frågan. Vi vill inte att Sverige skall glida med i en försvarsallians, som det på sikt kan bli fråga om. Då mister vi vår förmåga att vara både alliansfria och kunna bidra till det som jag tror att världen behöver och som är viktigt att vi utvecklar, nämligen ett krishanteringssystem som inte bygger på att man tar till militära medel utan på att man i god tid går in med god kunskap om hur man hanterar kriser. Jag tror att det är angeläget att alla världens länder satsar lika mycket pengar på krishanterings och krislösningskunskap som man i dag satsar på militär upprustning. Om man gjorde det tror jag att man skulle komma mycket, mycket långt med freden. Men tyvärr finns det ett alltför stort intresse av att hela tiden ta till militära medel. Vi som har arbetat med barn vet ju att även små barn har väldigt lätt för att ta till aggression och slå varandra i stället för att tala med varandra. Det krävs en god kunskap och en god pedagogik hos dem som arbetar med barn för att lära barn att lösa kriser utan att ge sig på och slå varandra. Det är egentligen precis samma kunskap som vi måste bygga upp i världen, mellan makthavare och mellan länder, för att klara kriser. Jag tror att det vore svårt att få en lika stor mässa för krishanteringskunskap som den man kan skapa för militära attiraljer och visa upp i världen. Men det skulle vara ytterst angeläget, för jag tror att det är den enda vägen till att få fred i världen.

Fru talman! Marianne Samuelsson lägger ord i min mun som jag aldrig har sagt. Jag har aldrig tyckt att en utträdesparagraf skulle vara en katastrof. Tvärtom sade jag från talarstolen att jag har förståelse för att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha en sådan paragraf, eftersom ni är så angelägna om att lämna EU och det gemensamma arbetet. Det handlade mer om att jag var förvånad över att Centerpartiet hade samma uppfattning. Sedan var det en väldigt märklig parallell som Marianne Samuelsson drog, om jag uppfattade henne rätt - jag kanske kan få det bekräftat - att vi inte har krävt att de baltiska länderna skulle ha en utträdesparagraf. Hur kan man jämföra Sovjetunionen och dess expansion, där man med våld införlivade baltiska och andra östeuropeiska länder, med EU som är en demokratiskt uppbyggd union där medlemsländerna frivilligt, och i vårt land i folkomröstning, har sagt att vi vill vara med? Jag förstår inte hur man kan dra den parallellen. Jo, på ett sätt kanske, för det visar att Miljöpartiet inte riktigt har tagit till sig vad EU är för typ av arbete, nämligen att det är demokratiska stater som frivilligt har sagt ja eller nej till medlemskap. Att då dra parallellen med de baltiska staternas införlivande i Sovjetunionen är ju horribelt. Jag återkommer till min andra fråga senare.
Fru talman! Jag har inte jämfört systemen Sovjetunionen och den europeiska unionen. Jag talade om vikten av att det, när länder vill lämna, finns en utträdesparagraf i alla demokratiska system. Det trodde jag var grundbulten i en demokrati. Det är förvånande att Karl-Göran Biörsmark anser att det skall finnas utträdesparagraf för icke demokratiska organisationer men inte för de demokratiska organisationerna. Det är väl lika angeläget att ett land som vill lämna en demokratisk organisation har den möjligheten. Det är ju en självklarhet att man har regler för hur man blir medlemmar men naturligtvis också för hur man lämnar, om man skulle vilja göra det. Vi och många andra partier inom Europeiska unionen anser att det är angeläget att det finns en utträdesparagraf och ett regelsystem för detta. Detta trodde jag att Folkpartiet skulle vara med och driva och inte bara säga: Vi har förståelse för att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill detta eftersom ni vill lämna unionen. Borde det inte vara lika angeläget för ett liberalt parti att tycka att en grundläggande demokratisk process måste kunna finnas, oavsett vad man tycker om organisationen?
Fru talman! Naturligtvis, och det var därför som jag sade att det inte är någon katastrof med en utträdesparagraf. Jag har aldrig använt ordet och det är inte mitt resonemang. Vad jag opponerade mig emot var att Marianne Samuelsson sade att hon aldrig hörde Folkpartiet på torgen kräva en utträdesparagraf för de baltiska staterna. Men hela det arbete som pågick med opinionsbildning gick ju ut på att försöka att få de baltiska staterna befriade från Sovjetunionen. Vårt medlemskap i Europeiska unionen är ju demokratiskt uppbyggt. Länderna har frivilligt gått in. Det är inget tvång i detta, utan det är ett frivilligt åtagande vi gör. Det är klart att om vi här i Sverige kommer fram till att vi vill gå ur, kommer vi också att kunna göra det. Om Miljöpartiet och Vänsterpartiet vinner större opinion i landet, vilket Gud förbjude, och det så småningom på något sätt blir ohållbart, är det klart att Sverige kan fatta ett beslut om att gå ur. Jag tycker inte att detta är det viktiga att driva i reservationer och annat. Jag tror inte för egen del, om jag får göra en liten prognos, att när vi om fem år går till val igen att vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet kommer att stå på barrikaderna och säga: Ut ur EU! Jag tror att även Miljöpartiet och Vänsterpartiet då också har insett fördelarna med att vara med.
Fru talman! Jag tror att Karl-Göran Biörsmark missuppfattade mig lite när det gäller de baltiska länderna. Jag sade faktiskt att jag förutsatte att Folkpartiet tyckte att det var viktigt att de baltiska länderna kunde lämna Sovjetunionen och att det var en självklarhet att det också gick att göra det, alltså att det fanns ett regelsystem för detta. Sedan tror jag att om det inte finns ett regelsystem för vad som skall gälla kanske det blir den här förhandlingen om ifall vi har några vita oxar, något guld osv. att skicka ned för att komma loss. Det finns inget som säger hur det skall gå till. Med utvecklingen mot ett gemensamt försvar och en gemensam ekonomisk politik, som de flesta europeiska länder vill ha, blir det betydligt svårare att lämna unionen om det inte finns ett tydligt regelsystem, därför att man är så involverad i såväl försvar och gemensam utrikes och säkerhetspolitik som gemensam ekonomisk politik. Det är viktigt att man är medveten om att ju tätare unionen blir i sitt samarbete och ju mer av statssystem det blir, desto svårare blir det att ha en ickeutträdesparagraf, ett ickeregelsystem, för länder som vill lämna. Sedan nämnde inte Karl-Göran Biörsmark någonting om det här med miljöaspekterna och frågorna om konsumenternas roll kontra regelsystemen. I går när vi diskuterade WTO uppfattade jag att Folkpartiet tyckte att det var angeläget att det fanns miljöklausuler, alltså regler för miljön. Nu ställer man sig bakom Marit Paulsens uppgivna inställning att vi naturligtvis inte kan ha något annat än frihandel, och då kan vi inte ha ett regelsystem som innebär att vi hindrar varor från att komma hit. Alltså får vi inte längre ha vare sig hälsoskäl eller miljöskäl för att förhindra detta.
Fru talman! Jag tycker liksom K-G Biörsmark att Marianne Samuelsson visar att Miljöpartiet fullständigt saknar en värdemässig kompass. Att bara komma på tanken att jämställa de baltiska ländernas kamp för att träda ur Sovjetunionen med resonemang om en utträdesparagraf i EU är fullständigt häpnadsväckande. Med det resonemanget menar hon tydligen att det är likvärdigt om det handlar om en demokrati eller en diktatur. Hon visar att hon inte förstår skillnaden mellan ockupation och frivillig integration. Hon pratar om att det hade behövts ett regelsystem för de baltiska staternas utträde ur Sovjetunionen. Och det tror hon att en diktatur som Sovjet hade respekterat! Hon ser inte den skillnaden att när de baltiska staterna ville lämna Sovjetunionen handlade det om kallt stål. Det var vad de hade att möta. Om ett land skulle vilja lämna EU handlar det om att man på ett demokratiskt sätt bara hanterar ett utträde. Jag tycker att Marianne Samuelsson skall testa det resonemanget på de politiker som slogs för sina länders frihet från diktaturen i Sovjetunionen och se vilka reaktioner hon möter. Marianne Samuelsson sade också att Maastrichtfördraget inte fanns vid folkomröstningen. Det är direkt felaktigt. Hon talar om att EU förändrar sig, och visst är det så. Men underkänner då Marianne Samuelsson hela det demokratiska svenska systemet för att stifta lag och sluta fördrag - alltså Sveriges riksdag med allmänna val vart fjärde år? Hon säger att EU är en militärallians med kärnvapen. Det är fel i varje del. Det är inte en militärallians och man har inte kärnvapen. Däremot talar Miljöpartiet om EU:s militarisering trots att det inte handlar om andra saker än det som FN har haft möjlighet att ge sanktion för hela tiden. När får vi höra Miljöpartiet tala med skräck om FN:s militarisering? Det handlar om att säkra fred och stabilitet, att hindra folkmord och att hindra etnisk rensning. Det handlar inte om att ta inrikespolitiska poäng på andra människors bekostnad. Ta ansvar, Samuelsson och Miljöpartiet!
Fru talman! Både Samuelsson och Miljöpartiet tar ansvar. Vi tar ansvar för vår politik. Det är väldigt stor skillnad mellan den politiken och den moderata politiken, som är för en helt annan grundsyn när det bl.a. gäller solidaritet. Jag förstår att Sten Tolgfors får problem med vår politik, för den går stick i stäv med den moderata. Den moderata vill på ett helt annat sätt värna de redan starka grupperna i samhället och strunta i de svaga. Det har vi sett otaliga exempel på i den moderata politiken. Det som däremot förvånar mig något är den antidemokratiska delen i Sten Tolgfors argumentation. Att EU i dag anses vara en demokrati i den bemärkelsen att det är demokratiska länder som får ingå skulle vara en garanti för att man inte behöver ha något som helst regelsystem för hur länder skall kunna lämna denna union i framtiden. Det är väldigt underligt, måste jag säga. Oavsett hur man ser på det forna måste man väl ändå tycka att det är viktigt att demokratiska länder också har regelsystem så att det blir en fungerande demokrati? Det är det som vi i Miljöpartiet tycker att det är viktigt att EU har. Därför tycker vi att det är viktigt att det bör finnas en paragraf som reglerar ett eventuellt utträde ur unionen. Särskilt viktigt blir det med tanke på den uppbyggnad vi kan se och det håll som kommissionen och många politiska företrädare faktiskt drar åt. Jag tror att också Sten Tolgfors och moderaterna är ivriga påhejare av att det skall vara mer av EU-makt och mindre av decentralisering och möjligheter att besluta i Sveriges riksdag.
Fru talman! Det handlar inte om huruvida jag har problem med Miljöpartiets politik eller inte. Det handlar om att de människor som nu bor i Kosovo t.ex. får problem med Miljöpartiets politik om den genomförs. Den står för isolationism och inte solidaritet. Det handlar om att hålla sig på sin kant och säga nej till varje realistisk insats för att skapa fred och stabilitet i Europa. Sedan säger Marianne Samuelsson att jag för antidemokratiska resonemang. Jag kan se skillnad, Marianne Samuelsson, på diktaturer som Sovjetunionen och demokratier som EU och EU:s medlemsstater. Du kan det inte, och det visade du i ditt inledningsanförande. Så konkretisera nu för oss, Marianne Samuelsson! Vad skall Europa göra? Ni kritiserar det som sker för att stoppa etniska rensningar och folkmord i Kosovo. Ni har inget alternativ. Hela Europa pratar om hur man skall stärka förmågan att förebygga kriser och konflikter och hur man skall kunna agera för att stoppa dem om de ändå bryter ut. Ni försöker ta inrikespolitiska poäng, och ni vill fälla en regering för att den vill ge EU förmågan att stoppa folkmord och etnisk rensning. Mer naket kan inte ett parti stå än efter ditt inledningsanförande. Konkretisera nu för oss! Ni är emot den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Hur skall Europa agera i stället? Ni är emot Petersbergsuppgifterna och krishanteringen. Vem skall ta hand om kriserna i Europa om inte EU? Ni är emot att EU skall kunna utföra uppdrag, t.ex. givna av FN, för att stoppa folkmord och etnisk rensning. Vem skall utföra dem då? Svara också på den här frågan: Ni hävdar att det är en militarisering av EU att man skall kunna hålla på med fredsskapande uppdrag. Varför har ni inte ropat och skriat om FN:s militarisering? Man har kunnat göra det här i decennier. Orsaken är att er politik inte går ihop. Nu står du där naken, Marianne Samuelsson. Ge Europa svar om fredsarbetet!
Fru talman! Det där var ju ändå en lång drapa som jag inte ens tycker att Sten Tolgfors har belägg för. Jag förstår inte var han över huvud taget har kunnat se att vi är emot Petersbergsuppgifterna. Vi har inte röstat emot att Sverige skall delta i de aktioner där vi har varit med och där FN har varit uppdragsgivare. Vi har varit aktiva för att Sverige skall vara med när FN har gått in och velat att Sverige skall delta. Så det där var ju lögn. Det var bara ett löjligt påhopp från Sten Tolgfors. Det tycker jag faktiskt att du får ta tillbaka - likväl som du bör ta tillbaka det där med isolationismen. Vad är det för skitsnack? Det är ju faktiskt så att Miljöpartiet är ett parti som jobbar för global solidaritet, för att vi skall ha en internationell global solidaritet där vi arbetar tillsammans med andra länder. Det innebär inte att vi tycker att vi skall ge upp all vår självständighet, all vår möjlighet att besluta över våra egna angelägenheter. Vi skall delta i det som vi tycker att vi kan och vill delta i utifrån vår ideologi och våra förutsättningar. Jag vet inte vari freden består i Kosovo i dag. Jag tror inte att människor som bor där tycker att det är särskilt mycket fred i dag. Jag vet inte om jag tycker att det sätt som man har försökt att lösa det på - genom att gå in och bomba ett land sönder och samman samtidigt som Miloseviç fördriver ett folk därifrån - är lösningen. Lösningen hade varit att sätta sig vid förhandlingsbordet och driva fram en förhandling. Då hade man ställt sig på folkets sida och gjort något. Nu tycker jag att det är en katastrof som vi ser framför våra ögon, och lösningen har vi faktiskt inte sett med den moderata politikens modell för detta.

Fru talman!

Jag uppfattar att det i så fall är en ganska kraftig förflyttning från Centerpartiets tidigare ställningstagande i dessa frågor. Det var det som jag tyckte var lite underligt. Men Centern är ju i dag känt för att ha lika många uppfattningar i detta sammanhang som det finns frågor, så det kanske stämmer överens med detta. Sedan säger Marianne Andersson att vi inte kan vara beroende av Nato och USA. Men i alliansfriheten ligger väl att vi inte skall vara beroende av något militärt block utan att vi skall stå för vår politik? Och då är vi inte heller villiga att gå med i något militärt block. Det trodde jag var alliansfrihet. Men uppenbarligen tror Marianne Andersson att man både kan vara alliansfri och vara med i ett militärt block. För mig är det minst sagt förvånande.

Fru talman! Jag talade tidigare om att jag tycker att man skall ägna mycket mer energi och tid åt konfliktförebyggande arbete. Därför bör FN:s regelsystem till viss del förändras, så att man faktiskt i ett betydligt tidigare skede kan gå in och jobba konfliktförebyggande. Jag tror att det inom FN-systemet finns oerhört mycket som vi kan göra om vi vill förändra så att det kan bli ett bättre och kraftfullare agerande när det gäller konfliktlösningar som behövs. Visst är samarbete okej, men överstatligheten, dvs. att försvarspolitiken blir en överstatlig fråga, är något helt annat. När Marianne Andersson säger att vi i dag är beroende av Nato så är det ju inte vi som har valt Nato, utan det är faktiskt de EU-länder som i dag är medlemmar i Nato som har valt att vara med i Andersson förespråkar är ju att Europeiska unionen skall bilda en egen organisation för detta och därmed militärisera EU. Då blir det automatiskt så att Sverige som medlem i EU också ingår i denna militära organisation och i det militära samarbetet, därför att när detta sker inom EU:s ram så är vi automatiskt med. Då kan vi inte stå utanför. Men utanför Nato kan vi stå, och jag tycker att vi skall jobba för att vi skall göra det även i fortsättningen. Samtidigt tycker jag att vi skall jobba för att EU inte blir en militär samarbetsorganisation, så att vi som nu har möjligheter att vara alliansfria och stå utanför.